Herr talman! Goda väderprognoser är vi alla beroende av. Jordbruket och sjöfarten, sannolikt också industrin till stor del och inte minst vi alla som privatpersoner är det. Den dagliga resan till arbetet eller semesterresan måste anpassas efter det väder som för tillfället råder. Därför har det förmodligen också blivit naturligt för de allra flesta av oss att slå på radion eller TV och lyssna på tillgängliga prognoser. Väderinformationen i riksradion fungerar säkert tillfredsställande, men i lokalradion är det betydligt sämre. Förhandlingar pågår sedan flera år tillbaka mellan Sveriges lokalradio och SMHI, dock utan att något avtal ännu har slutits. Enligt uppgift har inga egentliga förhandlingar ägt rum på flera månader. I höstas tog jag upp problemet i en frågedebatt med kommunikationsministern, väl medveten om att det alltid är svårt för en regering att lägga sig i pågående förhandlingar. Curt Boström ansåg sig följdriktigt inte heller ha någon möjlighet att göra detta. Likartade svar har getts av tidigare kommunikationsministrar. Nu frågar man sig ändå hur länge vi skall acceptera ett avtalslöst tillstånd. Någonstans måste det ju ändå finnas en toleransgräns, där en regering så att säga slår den berömda näven i bordet och kräver en lösning på problemet. Förhandlingarna har pågått i tre eller fyra års tid — uppgifterna varierar något beroende på vem man talar med. Det måste vara fullt klart att det inte kan få pågå lika länge till. Trafikutskottet verkar vara tämligen ensamt om att ta frågan på allvar. I sitt betänkande 27 från 1980/81 skrev utskottet — med hänvisning till tidigare gjorda uttalanden — att ”utskottet fäster stor vikt vid att frågan — —— kan ges en snar lösning”. Det skrev man för två år sedan och man fortsatte med att utgå från att ”överläggningarna —-—-- kan avslutas inom kort och att regeringen senast i nästa års budgetproposition för riksdagen redovisar ett förslag till lösning”. ”Nästa år” — det var i fjol! Då fanns fortfarande ingen lösning. Trafikutskottet sade sig då ”ånyo understryka den betydelse som den lokala väderinformationen har för bl.a. trafiksäkerheten”. Man avslutade i traditionell ordning med att förutsätta att ”regeringen tillser att” en ”överenskommelse träffas mellan parterna”. I årets budgetproposition talas knappast om detta problem, men trafikutskottet tar ånyo upp frågan till behandling. Utskottet betonar där att man vid flera tillfällen ”understrukit den betydelse som den lokala väderinformationen har”. Frågan är väl därmed om inte det största felet är att ett flertal regeringar inte har tagit problemet tillräckligt mycket på allvar. Nu finns det naturligtvis skäl till att inget avtal har slutits. Skälet heter, som så ofta, brist på pengar. SMHI bedömer den totala kostnaden till 1 milj.kr. per år, lokalradion är beredd att betala betydligt mindre. För ett år sedan avsatte riksdagen 100 000 kr. för att, som det hette, underlätta omprioriteringar inom det totala utbudet av väderinformation. En förutsättning för att SMHI skulle få disponera pengarna var att en överenskommelse nåddes med lokalradion. Så har alltså ännu inte skett. Läget är förmodligen, trots detta, inte helmörkt för tillfället. Särskilda avtal finns nu med lokalradiostationerna på Gotland och i Jönköping. Ytterligare fyra lokalradiostationer har visat intresse för detta. Delvis har avtalen möjliggjorts genom att andra intressenter kommit in i bilden, villiga att stå för en del av kostnaden, såsom kommuner och länsstyrelser. Kanske kan just detta vara en öppning. Ju fler uppdrag, desto mer kan kostnaderna spridas. Rimligtvis borde många vara intresserade av aktuella väderprognoser, spridda genom lokalradion. LRF borde vara det, för väderinformation till jordbrukare, fiskenäringen borde vara det och likaså försäkringsbolagen. Ju bättre väderprognoser desto färre bilolyckor och desto lägre kostnader för försäkringsbolagen. Trots att det förhoppningsvis nu kan finnas anledning till en viss optimism, är det nog ändå på sin plats med en gardering för den händelse inget avtal slutits före hösten. I det läget bör, enligt mitt förmenande, de 100 000 kr. som avsattes i fjol och som fortfarande finns kvar få användas för väderinformation i de delar av landet som oftast drabbas hårdast av de snabba förändringarna i vinterväderleken. Herr talman! Jag har i denna del inget yrkande utöver trafikutskottets hemställan, men jag tycker att det är hög tid att frågan börjar tas på allvar och att de förhoppningar som framförts i trafikutskottets många olika skrivningar under en följd av år skall kunna vara infriade åtminstone till nästa års budgetproposition.

Herr talman! I det betänkande från trafikutskottet som vi nu diskuterar finns två reservationer. Låt mig ta dem i omvänd ordning. Reservation 2, bakom vilken står centern och moderaterna, handlar om transportforskningsdelegationen och kollektivtrafikberedningen. Utskottets majoritet säger ja till regeringens förslag att anvisa kollektivtrafikberedningen 3,5 milj.kr. S Vi reservanter har inget emot att beredningen får dessa pengar, men vi anser inte att anslaget till kollektivtrafikberedningen bör tas upp separat utan som tidigare år tas upp under anslaget till trafikforskningsdelegationen. Ett separat anslag kan tyda på att regeringen eventuellt vill permanenta kollektivtrafikberedningen, och det tycker inte vi är lämpligt. De arbetsuppgifter som denna beredning har är motiverade men bör på sikt tas om hand av redan befintliga myndigheter, t.ex. trafikforskningsdelegationen och vägoch trafikinstitutet. Därmed yrkar jag bifall till reservation 2. Reservation nr 1 rör SMHI:s verksamhet, närmare bestämt SMHI:s bemannade väderstationer, eller synoptiska observationsstationer, som de också kallas. När vi förra gången, på våren 1981, behandlade SMHI:s organisation och verksamhet var frågan om de synoptiska stationerna uppe till ingående debatt. Då, 1981, ville SMHI lägga ner ett flertal bemannade väderstationer för att på det viset få pengar över till att betala ett nytt, tekniskt avancerat system kallat PROMIS 90. PROMIS betyder Program för ett operationellt meteorologiskt informationssystem. Ett enigt trafikutskott sade den gången nej till detta. Eftersom det nya systemet innebar mycket stora förändringar av vädertjänstens organisation och de ekonomiska konsekvenserna var osäkra, borde systemet, enligt trafikutskottets mening, först prövas på försök inom ett begränsat område. När detta försök var genomfört skulle det utvärderas och riksdagen få tillfälle att uttala sig om huruvida man skulle gå vidare på den vägen. ”För att inte förekomma utvärderingen av försöksverksamheten anser utskottet att nedläggningar av observationsstationer utöver sådana som är ett led i SMHI:s normala rationaliseringsarbete ej bör komma i fråga. Enligt utskottets bedömning innebär detta att nätet av bemannade stationer i avvaktan på försöksverksamheten åtminstone bör ha den omfattning som föreslås i SMHI-utredningen. Då nedläggningar av stationer diskuteras är det angeläget att även regionaloch sysselsättningspolitiska hänsyn tas. Utskottet anser vidare att SMHI då resultatet av försöksverksamheten presenteras bör redovisa om och på vilket sätt de nuvarande bemannade stationerna kan effektiviseras genom att förbättra den tekniska utrustningen.” Herr talman! Den omtalade försöksverksamheten har ännu ej påbörjats, ännu mindre genomförts och utvärderats. Något förslag från SMHI om på vilket sätt de nuvarande bemannade stationerna kan göras effektivare genom förbättring av den tekniska utrustningen har inte heller presenterats. De regionaloch sysselsättningspolitiska skälen för att bevara de synoptiska väderstationerna är minst lika starka nu som 1981. Trots detta säger trafikutskottets majoritet nu ja till SMHI:s och föredragandens begäran att SMHI självt och utan att höra riksdagen skall få bestämma vilka och hur många bemannade väderstationer som skall läggas ned. Man gör helt enkelt en helomvändning och ger verket fullmakt att i sin egen takt avveckla dessa stationer. Detta kan centern inte gå med på. Utskottsmajoritetens förslag att SMHI i fortsättningen självt bör få bestämma över antalet bemannade väderstationer från meteorologisk synpunkt utesluter hänsyn till de regionaloch sysselsättningspolitiska synpunkter som trafikutskottet betonade 1981. En fortsatt indragning av bemannade stationer får svåra konsekvenser ur dessa aspekter. Stationerna ligger för det mesta på landsbygden, i fjälltrakter, i kustbanden eller i annan glesbygd. Drygt 48 96 återfinns i Norrlandslänen och ytterligare ca 25 96 i glesbygdsregioner i övriga landet. Flertalet stationer är också lokaliserade till små kommuner med dåligt skatteunderlag och stora arbetsmarknadsproblem. De utgör oersättliga arbetsplatser i många utkanter av vårt land och fullgör också på många håll, vid sidan av det meteorologiska arbetet, viktiga uppgifter till hjälp för turister, samfärdsel och försvar. Arbetstagarkonsult har i dagarna kommit ut med en rapport som heter Effekter på sysselsättning och ekonomiska konsekvenser av nedläggningar av bemannade väderstationer. Denna rapport ger sannerligen inte underlag för att, som utskottsmajoriteten vill, riva upp 1981 års beslut, utan visar på svåra samhällsekonomiska förluster vid sådana nedläggningar. Att lägga ner bemannade väderstationer är både ekonomiskt och regionalpolitiskt fel.

Det finns i dag ingen anledning att riva upp det beslut vi fattade 1981. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Detta betänkande behandlar, bl.a. under punkt 6, Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. I det här inlägget vill jag kommentera dels vpk:s motion 1982/83:778, dels reservation 1, som avgivits av centern och vpk. Vi har i vårt land för vana att grunda de parlamentariska besluten på mer eller mindre ingående utredningar. Så gäller också besluten om den framtida inriktningen av vädertjänsten, vilken bl.a. genom sin prognosverksamhet och dess tillförlitlighet spelar en viktig roll i hela samhällsverksamheten. Det kan t.ex. gälla jordbruket, transporterna, byggnadsverksamheten och energiproduktionen, men främst kanske verksamheten har betydelse för säkerhetens förstärkning — inte minst när det gäller sjöoch luftfart, liksom då det gäller arbetsplatser eller verksamhet i fjällförhållanden. SMHI-utredningen analyserade ingående hela problemområdet och tog ställning till en delstudie som kallas PROMIS 90 med förslag om den framtida vädertjänstens utformning. I PROMIS 90 föreslås en ambitiös satsning på avancerad teknik och automatik. Ett genomförande skulle innebära betydande kostnader — uppskattningsvis 60 miljoner i investering, sade man. Det var en kostnad som nu några år efteråt visar sig bli betydligt högre. Enbart den föreslagna s.k. pilotanläggningen beräknas nu kosta omkring 48 milj.kr., och då är inte 15 väderradarsystem och omkring 270 automatiska observationsstationer medräknade. Såväl tidigare SMHI-utredning som trafikutskottet och riksdagen var i fjol av den meningen att det synoptiska observationsnätet skulle behållas vid ca 150 stationer. Det har f. ö. Anna Wohlin-Andersson dokumenterat i sitt inlägg. Med i bilden finns givetvis regionalpolitiska, ekonomiska och sociala effekter, eftersom de synoptiska stationerna oftast är belägna i områden av landet — det kan vara glesbygd, fjällbygd eller kustregioner — med omfattande sysselsättningsproblem. Härtill kommer att detta arbete kan utföras av människor som i övrigt har svårt att finna ett lämpligt arbete på grund av yrkesskador eller andra handikapp. Det är alltså synnerligen lämpliga arbeten i områden där man har svårt att få fram arbeten som passar för exempelvis handikappade. Men som vi tolkar saken var det ändå inte dessa skäl som var de avgörande när man gjorde det här ställningstagandet, utan här spelade frågan om utvecklingen av den meteorologiska verksamheten en avgörande roll. Den moderna tekniken med datorer, radar, osv. kan även på detta område bli till stor nytta — det är vi säkert alla överens om. Men när det gäller själva övergången till användning av högteknologiska lösningar visar all erfarenhet att man är betjänt av en realistisk försöksverksamhet. I detta fall innebar också fjolårets beslut att en sådan försöksverksamhet vid s.k. pilotanläggning i Norrköping skulle komma i gång för att man därigenom skulle kunna utröna vad som var bäst. Försöksverksamheten borde, tyckte man, även innefatta prövning av möjligheten att förse de nuvarande synoptiska stationerna med förstärkt teknisk utrustning. Vi måste idetta sammanhang komma ihåg att många av dessa stationer i dag saknar de mest elementära medel av teknisk karaktär. Enligt uppgift som jag har inhämtat har bara hälften av de synoptiska stationerna moderna barometrar eller elektriska vindmätare. Bara såsom exempel vill jag alltså nämna att de synoptiska stationerna har bristfällig utrustning. I denna försöksverksamhet skulle en pilotanläggning i Norrköping byggas upp och utgöra basen för försöksverksamheten. Man skulle så småningom komma fram till hur det framtida vädertjänstsystemet borde utformas. Genom skrivningarna i såväl propositionen som betänkandet lämnas nu öppet för SMHI:s ledning att lägga ner synoptiska stationer av t.ex. besparingsskäl. Allt tyder nu på att SMHI:s ledning har en mycket stark tro på de superteknologiska lösningar och på behovet av s.k. korta prognoser. Man kan jämföra dessa högtekniska lösningar med de i många fall tekniskt försummade nuvarande synoptiska stationerna, som jag talade om tidigare. Med denna nya öppning finns dessutom risk för att man av finansiella skäl forcerar indragningen av de synoptiska stationerna för att få pengar över till utveckling av den dyra nya tekniken. Här ligger då en viss fara i att man mer eller mindre tar bort basen för den nuvarande observationsverksamheten, innan man vet vad de nya tekniska lösningarna innebär, dvs. innan en ordentlig försöksverksamhet har genomförts. Enligt vår mening finns det anledning att först genom den omnämnda försöksverksamheten få fastslaget att det nya högteknologiska system som man vill använda sig av fungerar tillfredsställande, innan man raserar den nu fungerande ordningen. Detta leder till att vi anser att man fortfarande skall stå fast vid det politiska beslut om de synoptiska väderstationernas bibehållande till angivet antal som fjolårets riksmöte fattade på förslag av utskottet. Såväl meteorologiska fakta som regionalpolitiska effekter liksom sociala och ekonomiska aspekter talar härför.

Herr talman! När vi nu behandlar trafikutskottets betänkande om anslag tillinstitut m.m. för nästa år — det rör sig om ungefär 700 milj.kr. — säger det naturligtvis inte så mycket för den oinvigde. Men betänkandet behandlar flera viktiga avsnitt inom kommunikationsdepartementets verksamhetsområde, av vilka jag nu skall beröra de viktigaste. Samtidigt skall jag naturligtvis kommentera de reservationer som har fogats till betänkandet samt några av de fem särskilda yttranden som avgivits. När det gäller transportstödet till Norrland är det glädjande att kunna konstatera att anslaget nu har räknats upp med hela 50 milj.kr. till 176 milj.kr. beroende bl.a. på att riksdagen med anledning av socialdemokratiska motioner förra året beslöt om vissa mycket viktiga förstärkningar av transportstödet. Vi återinförde då uttransport för vissa järnoch stålvaror. Vi återinförde också stödet för hyvlade och sågade trävaror för de kustsågar efter Norrlandskusten som arbetade under samma betingelser som inlandssågarna. Vi höjde också bidragsprocenten för vissa regioner. De här åtgärderna räddade fortsatt verksamhet vid många företag, som i annat fall skulle ha hamnat i väldigt stora svårigheter. Även i år har det väckts motioner om införande av ett sjötransportstöd. Personligen tror jag att mycket talar för att tiden nu snart är mogen för att införa ett transportstöd för sjöfarten, bl.a. för att rädda fortsatt sjöfart över Norrlandshamnarna. Men eftersom den regionalpolitiska utredningen nu prövar frågan om införande av ett stöd för sjötransporter, anser vi att det i det här läget är riktigt att invänta resultatet av den prövningen. Gotlandstrafiken har under senare år varit en källa till bekymmer, beroende på ett mycket kraftigt ökat behov utav stöd. 1978 utbetalades ett transportstöd till Gotlandstrafiken på 19 miljoner. Det stödet var 1981 uppe i över 80 miljoner. Mot den här bakgrunden har en enig riksdag vid flera tillfällen uttalat sig för att det måste vara en angelägen uppgift för transportrådet att medverka till fortsatta rationaliseringar i Gotlandstrafiken, i syfte att med upprätthållande av en tillfredsställande trafikförsörjning också minska bidragsbehovet. Det är också mot den här bakgrunden man får se de rationaliseringsåtgärder som har genomförts utan att det för den skull har tummats på kravet om en tillfredsställande trafikförsörjning. Medelsbehovet för nästa budgetår har kunnat minskas till ca 62 miljoner. Men jag vill påminna om att ett enigt utskott även i år ställer krav på transportrådet att fortsätta rationaliseringsarbetet. Därför är det litet märkligt att både moderater och centerpartister i särskilda yttranden framhållit det som mycket angeläget att släppa in andra intressenter i Gotlandstrafiken. Det skulle inte innebära annat än att andra transportföretag då går in och skummar gräddan av trafiken under sommarmånaderna. Av det totala antalet passagerare per år på 850 000 färdas hela 550 000 under högsäsongen. Det här innebär ju inget annat än att statens stöd skulle behöva ökas med rätt många miljoner för att en tillfredsställande trafikförsörjning skulle kunna upprätthållas året runt. Det är ju också speciellt märkligt att moderaterna är så angelägna om ett sådant förhållande, de som i andra fall vill utge sig för att vara återhållsamma och spara med statens utgifter. För gotlänningarnas del är det nog bäst om man inte splittrar Gotlandstrafiken på konkurrerande rederier. Förutsättningarna för en tillfredsställande trafikförsörjning utifrån ett rimligt bidragsbehov är nog, som utskottet framhåller, att man även i fortsättningen har en sammanhållen trafikuppläggning, anpassad till de ändringar i trafikunderlaget som sker under de olika årstiderna. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har också ett krav på sig att i all den utsträckning som går göra besparingar inom sitt verksamhetsområde. I sitt besparingsalternativ har SMHI beräknat att man sparar in 860 000 kr., om man skär ner antalet synopsstationer med nio stycken. Detta har centern och vpk i en reservation yrkat avslag på och menar att SMHI inte i fortsättningen självt skall få bestämma över det synoptiska observationsnätets omfattning. Men det måste ju vara riktigt som föredra ganden säger, vilket också utskottsmajoriteten ansluter sig till, att det bör ankomma på SMHI att från meteorologiska utgångspunkter och inom tillgängliga medelsramar göra avvägningen mellan antalet observationsstationer och kvaliteten på väderrapporteringen. Med andra ord, man skall se till att vi får en tillfredsställande väderrapportering enligt de riktlinjer riksdagen slog fast i beslutet om den framtida inriktningen av vädertjänsten 1981. Det måste vara orimligt att riksdagen skall lägga fast ett visst exakt antal observationsstationer. Det är vi, vill jag påstå, över huvud taget inte kompetenta till, utan detta klarar SMHI bäst självt. Mot den bakgrunden får jag yrka avslag på reservation 1. Sedan måste jag hålla med Per Stenmarck om att det är angeläget att SMHI och lokalradion verkligen nu kommer till skott och träffar en överenskommelse om fortsatt väderrapportering i lokalradion på ett tillfredsställande sätt. När det gäller ersättningen till lokal och regional kollektiv persontrafik har genom den frysning som tidigare skett av vägmilsersättningen en olycklig kostnadsövervältring skett på kommuner och landsting, samtidigt som en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken motverkats. Mot den bakgrunden är det naturligtvis glädjande att det nu föreslås en höjning med 2 kr. till 26 kr. milen när det gäller Gotlands, Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län och 23 kr. vad avser övriga landet. I reservation 2 har moderaterna och centern yrkat avslag på det särskilda anslag som nu ställs till kollektivtrafikberedningens förfogande och att anslaget i stället förs över till transportforskningsdelegationen. I motsats till reservanterna anser vi att kollektivtrafikberedningen f. n. verkligen behöver ett eget anslag, eftersom deras verksamhet hittills redan gett mycket positiva resultat. KTB:s verksamhet är också mycket angelägen från trafikpolitisk utgångspunkt, och genom det statliga engagemanget kan utvecklingen på trafikområdet stimuleras. Olika forskningsprojekt kan på det här sättet prövas praktiskt och därmed få en snabbare tillämpning. Kollektivtrafiken kan på detta vis både utvecklas och effektiviseras, men det innebär också en stimulans åt näringslivet som genom den här verksamheten får ökade möjligheter att leda den tekniska utvecklingen på området, vilket kan öppna många möjligheter på transportmarknaden. Ett ytterligare argument för att det inte f. n. finns anledning att ha ett gemensamt anslag för transportforskningsdelegationen och kollektivtrafikberedningen är att dessa båda organ, både formellt och administrativt och även i praktiken, är helt åtskilda. Men beträffande konkreta projekt förekommer givetvis samarbete mellan TFD och KTB, lika väl som det förekommer samarbete mellan exempelvis KTB och STU. Mot den här bakgrunden vill jag yrka avslag på reservation 2 och i övrigt bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.
Herr talman! Olle Östrand frågar varför centern inte vill låta SMHI självt bestämma över sina bemannade väderstationer — vilka som skall vara kvar och vilka som skall bort. Orsakerna är precis de som jag tog upp i mitt anförande, nämligen den stora betydelse de här stationerna har ur regionalpolitisk synpunkt och som arbetsplatser i svåråtkomliga och avlägsna delar av vårt land. De har så stor samhällsekonomisk betydelse att riksdagen inte bör avhända sig ansvaret för dem. Beslutet i SMHI:s styrelse att från den 1 juli lägga ner stationerna i Lannavaara, Stensele, Myrheden, Riddarhyttan, Buttle, Smögen, Snavlunda och Ystad är djupt oroande för framtiden, om SMHI får den fullmakt som ni i dag vill ge det. På vilket sätt uppfyller detta riksdagens beslut att ta regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska hänsyn? Jag måste också fråga mig om SMHI:s styrelse inte har tagit minsta intryck av den rapport Arbetstagarkonsult lagt fram. Med vad skall man ersätta de här människorna? Frågetecknen hopar sig över redan fattade beslut. Hur skall det då bli, om verket får den fullmakt ni socialdemokrater vill ge det? Jag skulle vilja be Olle Östrand att tala om för mig vilka skäl ni socialdemokrater har för att totalt frångå ert enhälliga beslut från år 1981.
Herr talman! Jag håller med Anna Wohlin-Andersson om att vi också var med på det här beslutet. Nu har vi emellertid kommit underfund med att det var ett mindre välbetänkt beslut, och då är vi inte sämre människor än att vi kan ändra oss. Regionalpolitik skall vi ju bedriva i annat sammanhang. Vi skall nu besluta om ett anslag till SMHI för att det skall kunna bedriva en tillfredsställande väderinformation. Vi kan ju inte kräva av SMHI att det skall bedriva regionalpolitik inom ramen för det här anslaget. Om vi av skilda anledningar finner att de här väderstationerna skall vara kvar av regionalpolitiska hänsyn skall vi, Anna Wohlin-Andersson, också anvisa pengar till dem. Vad Anna Wohlin-Andersson vill i det här avseendet är att behålla nio väderobservationsstationer, eller de synoptiska stationerna, men ni vill inte öka anslaget med 860 000 kr. som det kostar att bibehålla stationerna.

Herr talman! Olle Östrand blandar ihop två saker. Det är inte de här nio stationerna jag räknade upp som kostar 860 000 kr. Det är tragiskt att de läggs ned, men trots detta kommer inte antalet bemannade stationer ner till en lägre nivå än runt 150 stationer, dvs. det vi sade i riksdagsbeslutet. Vi kräver inte i vår reservation att det beslutet skall rivas upp, och därför behöver vi inte heller anvisa några medel till det. Vad vi kräver är att man inte skall gå vidare och ge SMHI fullmakt att fortsätta på den här vägen. Olle Östrand sade något mycket intressant, nämligen att det här beslutet som ni var med och fattade 1981 var mindre välbetänkt. Det tycker jag är oerhört typiskt och avslöjande. När ni socialdemokrater för en enda gångs skull fattar ett beslut som är positivt för glesbygden, då anser ni att det beslutet var mindre välbetänkt. Tydligare kan det väl knappast sägas att ni för en politik för glesbygden före valet och en helt annan efter valet. Ni talar om ekonomi och vikten av att ta ekonomiska hänsyn i sådana här sammanhang också. För det första finns det klara siffror på det ekonomiskt felaktiga i sådana här nedläggningar som vi nu diskuterar. För det andra skulle det resonemanget tyda på att ni tycker att vi hade en mycket bättre ekonomi 1981 när vi regerade och hade råd att behålla de synoptiska stationerna. För det tredje kommer ni aldrig att kunna lösa landets ekonomiska problem genom att avfolka glesbygden och sluta föra en aktiv regionalpolitik.
Herr talman! Jag vill återigen upprepa för Anna Wohlin-Andersson att jag naturligtvis känner lika mycket som hon för de människor som drabbas i det här avseendet. Men problemet för de här människorna får vi lösa på annat sätt och inte nu när vi skall fatta beslut om anslaget till SMHI. Det kan inte vara riktigt att göra det. Det är därför vi tycker att det var ett mindre välbetänkt beslut som vi ställde upp på förra gången, vilket innebar att riksdagen skall gå in och peta i SMHI:s verksamhet på det här sättet. Det måste vara regering och riksdag som skall ange resursramar och ekonomisk målsättning. Med detta som utgångspunkt är det instruktionsenliga uppgifter att använda sina resurser på bästa sätt. När det gäller anslaget till vägväsendet sitter vi inte här i riksdagen och beslutar vilka vägsträckor vägverket skall rusta upp eller vilka vägsträckor man skall göra om, utan vi har ett planeringssystem som vi rättar oss efter. Vi går med andra ord inte in och petar i vägverkets verksamhet på det sättet. Detsamma gäller SJ. Inte går riksdagen in och petar i SJ:s tidtabeller. Det gör vi naturligtvis inte, för vi har inte den kompetensen. Jag skulle kunna räkna upp en rad områden där den här principen måste gälla, och den måste även gälla när vi behandlar det här anslaget till SMHI:s verksamhet. Man kommer inte ifrån det faktum, Anna Wohlin-Andersson, att om vi skall behålla de här synoptiska stationerna som det är fråga om, måste vi också till följd av detta öka anslaget med 860 000 kr. Det vill, såvitt jag förstår, Anna Wohlin-Andersson inte ställa upp på.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 17 behandlas förutom transportstöd till Gotland ett antal motioner, vilka rör färjetrafiken till och från Gotland. Transportstöd till Gotlandstrafiken har utgått i alla år sedan beslut fattades av riksdagen 1974. Fram till den 1 januari 1982 har det beräknats på det faktiska avståndet mellan Gotland och de trafikerade hamnarna. Men när riksdagen under höstsessionen 1981 fattade ett beslut om att fraktberäkningsavståndet skulle vara 15 mil, oavsett vilken hamn som trafikeras, då var detta ett allvarligt avsteg från den tidigare gällande principen för taxesättning, som vi på Gotland aldrig kan acceptera. De principer som tidigare gällt innebar att transportföretagen i landet vid godsbefordran kunnat tillämpa samma taxa för Gotlandstrafiken som för trafiken inom landet i övrigt och att persontaxan relaterats till priset för andra klass tågresa på en motsvarande färdsträcka. Transportrådet hade föreslagit att en enhetlig taxa skulle införas och ansåg att det var naturligt att taxesättningen i den trafikstarkaste relationen skulle vara normerande. Man utgick då ifrån att det skulle vara den mellan Nynäshamn och Visby. När transportstödet infördes 1974 var andelen gods via Nynäshamn ungefär dubbelt så stor som den via Oskarshamn. Sedan dess har en betydande svängning skett, och numera är godstrafiken över Oskarshamn ungefär lika stor som den över Nynäshamn. Denna övergång till enhetstaxa och att avståndsbedömningen satts till 15 mil gjorde att taxan höjdes med 24 Jo på linjen Oskarshamn-Visby, eftersom avståndet till Oskarshamn bara är 11,6 mil. Denna kostnadsökning har naturligtvis väsentligt försämrat det gotländska näringslivets konkurrensförmåga. Eftersom vi med våra industriprodukter måste konkurrera på fastlandet är det verkligen inte likgiltigt vilka fraktkostnader som gäller. Det är egentligen vårt läns absoluta livsnerv att ha bra och rättvisa kommunikationer. Även om jag kan ha förståelse för de sparmotiv som låg bakom transportrådets förslag hösten 1981, så menar jag att besparingar alltid måste ske på ett rättvist sätt. Gotlandsfärjorna har varit och är gotlänningarnas landsväg och kommer att så förbli. Jag vill därför i enlighet med motionärerna föreslå att taxesättningen tas upp till omprövning i riksdagen och att man av rättviseskäl återgår till det tidigare systemet att beräkna kostnaderna för färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet. Detta bör också riksdagen ge regeringen till känna som sin mening. Utskottet konstaterar helt kallsinnigt att man har den uppfattningen att den år 1981 beslutade enhetstaxan skall gälla. Man anger inget skäl för sin uppfattning utan anför bara att riksdagen fann det förenligt med vägprincipen — enligt vilken färjetrafiken skall ses som en fast landförbindelse — att ha detta system för taxesättningen. I så fall skulle transportrådet ha räknat fram medelavståndet mellan de trafikerade hamnarna och inte helt sonika ha lagt fast att vi har 15 mil också till Oskarshamn! I årets budgetproposition har departementschefen beräknat ett förslagsanslag som med 9,5 milj.kr. understiger föregående års budgetförslag, med den motiveringen att fortsatta rationaliseringar skall minska behovet av transportstöd. Om nu transportrådet kan medverka till möjliga rationaliseringar inom Rederi AB Gotland, så skall ingen invändning göras mot detta, men sådana rationaliseringar får inte tillåtas drabba turtäthet, prissättning eller trafikanternas berättigade krav på tillfredsställande trafikservice. En försämring av nuvarande trafikstandard kan vi inte acceptera. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1982 83:607 i motsvarande del. Sedan vill jag något kommentera motion 1982/83:465 av Gösta Andersson och mig. Där har vi aktualiserat ett återupptagande av färjetrafiken mellan Grankullavik på Öland och Klintehamn på Gotland. Gotlandsbolaget drev färjetrafik på ifrågavarande linje fram t.o.m. 1980, då den lades ned på grund av bristande lönsamhet. Detta sistnämnda är svårt att bevisa, men det har använts som argument i debatten. Företrädare för turistnäringen på såväl Gotland som Öland har starkt framhållit behovet av att denna färjetrafik åter kommer till stånd, kanske främst för att stärka turismen på de båda öarna. Det är viktigt att tillföra så industrifattiga områden som Gotland och Öland förstärkningar på turistnäringens område, och en direkt färjeförbindelse underlättar naturligtvis väsentligt marknadsföringen av de båda öarnas turistattraktioner såväl inom Sverige som internationellt. Under hösten och vintern har också starka lokala opinionsyttringar växt fram för ett återupptagande av denna färjetrafik, och bl.a. har ca 12 000 namnunderskrifter samlats in. Det finns alltså starka ekonomiska och sysselsättningspolitiska skäl för att stärka turismen via en sådan här direkt färjeförbindelse, och vi motionärer förutsätter att regeringen, när någon lämplig intressent vill trafikera den aktuella sträckan, omprövar sin tidigare inställning och ger tillstånd till detta. Denna uppfattning har också redovisats i det särskilda yttrande som Claes Elmstedt och Rune Torwald har fogat till betänkandet. Beträffande motion 607 har jag tidigare yrkat bifall till den del som rör principerna för taxesättningen. I övrigt kommer Agne Hansson att ta upp den i sitt anförande. Herr talman! Mitt yrkande gäller alltså bifall till motion 1402 och till motion 607 i motsvarande del.

Om vi tittar på transportstödet till Gotlandstrafiken och då inkluderar ersättningen till Linjeflyg för särskilda rabatter vid flygtrafik på Gotland, finner vi att det under den senaste femårsperioden har betalats ut 340 miljoner. Det är alltså inte några småbelopp det rör sig om. Faktum är att man genom de rationaliseringsåtgärder som har vidtagits, som har inneburit att stödet har kunnat pressas ner, ändå har kunnat upprätthålla en mycket tillfredsställande trafik på Gotland. Det måste vara riktigt att det är trafiken på den trafikstarkaste relationen som skall gälla, om man skall tillämpa vägprincipen. Jag tycker att det är litet märkligt när Gunhild Bolander så varmt talar för att släppa in andra intressenter på Gotlandstrafiken att man skall öppna en ny linje mellan Öland och Gotland. Det innebär ju att man skummar grädden av Gotlandstrafiken på sommaren. Det innebär i sin tur antingen att det statliga anslaget eller stödet till Gotlandstrafiken måste öka eller att man måste försämra Gotlandstrafiken. Jag tycker att det valet skulle vara mycket lätt för Gunhild Bolander som gotlänning, nämligen att det viktigaste för gotlänningarna är att bibehålla en tillfredsställande trafikförsörjning.
Herr talman! Vi har inte ifrågasatt nödvändigheten av att göra besparingar på det här området lika väl som på övriga samhällsområden, eftersom det mesta i vårt samhällssystem är föremål för besparingar. Från gotlänningarnas sida har man aldrig sagt att man inte vill ställa upp på det. Men det som skiljer oss är rättvisebedömningen. Det är inte rättvist att det kostar lika mycket mellan Oskarshamn och Visby som mellan Nynäshamn och Visby, eftersom avstånden är 11,6 resp. 15 mil. Det är den skillnaden det är fråga om. Hade man gjort en generell besparing per kilometer i det faktiska avståndet, skulle jag aldrig ha ifrågasatt detta. Men nu blir det en orättvisa, och det är mot den vi reagerar. Vi ställer oss solidariska till övriga besparingsalternativ i samhället, men det är inte det saken gäller.
Herr talman! Helt kort: Har vi fastställt att vägprincipen skall gälla för Gotlandstrafiken, då blir en naturlig följd av detta att det är trafiken över den trafikstarkaste relationen som måste vara avgörande för vilka taxor som skall gälla.
Herr talman! Jag undrar om det är en naturlig följd. Kör vi bil på landsvägen, så betalar vi vad bensinen kostar per kilometer och övriga kostnader. Reser vi med järnväg, så betalar vi efter den faktiska sträckan vi åker. Det är nästan bara frimärket som kostar lika mycket, oavsett varifrån i landet vi skickar ett brev.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av vad utskottet skriver beträffande min och Gunhild Bolanders motion nr 607 om förbättrade färjeförbindelser mellan Västervik och Visby. Utskottet avvisar motionens krav på en utökning till två dubbelturer per dag under sommarsäsongen och på återupptagande av året-runt-förbindelse med motiveringen att trafikunderlaget är för dåligt. Utskottet har tagit den ställningen efter att ha inhämtat transportrådets bedömningar. Eftersom, som jag ser det, transportrådets politik tycks gå ut på att sudda bort Västervik från kommunikationskartan, är det förståeligt att utskottet har gjort det ställningstagande som man i det här fallet har redovisat. Hade utskottet trängt litet djupare in i frågan och gjort egna bedömningar, är jag övertygad om att slutsatsen blivit den motsatta. Jag konstaterar att det inte är nog med att transportrådet nu som bäst håller på med att lägga ned de två järnvägarna Västervik-Bjärka-Säby och Växjö-Västervik, som landvägen förbinder Västervik med omvärlden, utan man är nu också i färd med att successivt se till att förbindelserna till Gotland försvinner. Det går naturligtvis inte att bara säga att underlaget för färjetrafiken är för dåligt utan att samtidigt se på möjliga orsaker till att det är så. Transportrådet har som ansvarigt statligt samordningsorgan tillåtit ständiga försämringar i färjetrafiken mellan Visby och Västervik. Därmed får man ju på sikt också ett sämre underlag. Från att tidigare ha haft året-runt-förbindelse med Gotland har Västervik nu endast en färjeförbindelse med Gotland under sommarsäsongen. År 1981 minskades antalet turer per dygn sommartid från två till en. År 1982 begränsades trafikeringsperioden, samtidigt som en mindre och klart underdimensionerad färja sattes in. Det innebar att mängder av resenärer måste avvisas från färjeförbindelsen över Västervik och hänvisas till andra färjeförbindelser mellan Gotland och fastlandet. Det är självklart att en sådan politik får mycket negativa konsekvenser för färjeförbindelsen över Västervik och för med sig att trafikunderlaget sjunker. Statistiken över resandefrekvensen belyser detta mycket klart. Den belyser också mycket påtagligt vidden av och allvaret i denna politik. År 1981 var antalet resenärer på sträckan 77 639. År 1982 var antalet 49 553, alltså en minskning med 28 000 på ett år. År 1981 var antalet bilar som fraktades över 17 500. År 1982 var antalet 9 000, en minskning med ungefär hälften på ett år, eller 8 500. Under säsongen 1981 fanns den stora färjan i trafik större delen av säsongen, under det att man under 1982 dels avkortat säsongen, dels satt in en betydligt mindre färja, som inte var tillräcklig i förhållande till resandeunderlaget. Det är inte svårt att med ett sådant handlande få ner trafikunderlaget. Det går naturligtvis också lätt att inbilla folk att resandeunderlaget är för dåligt, om man inte redovisar den verklighet som lett till att det har blivit så. Som ett ytterligare exempel kan jag nämna att vissa turer för den kommande säsongen redan denna dag är fullbokade. Det visar att färjeförbindelsen över Västervik ur resenärernas synpunkt är mycket attraktiv. Det är ganska naturligt att allmänheten väljer den förbindelse den anser passar bäst. Därför borde man göra en utredning om hur folk vill åka till och från Gotland. Valfriheten bör gälla som inom andra områden. Ingen skall ju genom en felaktig trafikpolitik tvingas välja ett alternativ som är sämre ur den enskildes synpunkt, särskilt inte om det dessutom också är sämre ur samhällets synpunkt. Gotlänningarna är i första hand beroende av snabba transporter till och från fastlandet. Detsamma gäller för oss fastlänningar. Den kortaste sträckan mellan Gotland och fastlandet är Västervik-Visby. Därför borde en färjeförbindelse året runt på denna sträcka vara en självklarhet. Men så är det inte. I andra sammanhang är det däremot självklart. När Vattenfall nu planerar en ny elkabel mellan fastlandet och Gotland väljer man att lägga den från Västervik ut till Gotland med motiveringen att det är den kortaste sträckan. Transportrådet styr resandeströmmen bort från den kortaste sträckan. Det ena fallet — det med elkabelns sträckning — är förenat med klara nackdelar för Västerviksområdet, det andra fallet — det med färjeförbindelserna— är förenat med fördelar. Det som är till fördel skall således inte gå via Västervik. Det är inte att förundra sig över om människorna i ett område som jag representerar i denna församling är förbryllade över de statliga myndigheternas och statsmakternas sätt att planera och handla. Vii Västervik och på Gotland har alltid trott att en decimeter på kartan är en decimeter och att en kilometer i geografin är en kilometer, oavsett var man placerar måttstocken. Men så är det tydligen inte alltid. Styrningen av resandeströmmen bort från Västervikslinjen motverkar de samhällsekonomiska strävandena på transportområdet, t.ex. god transportekonomi, lägsta energiförbrukning, främjande av turismens utveckling, trafikunderlag för järnvägarna, korta restider och bekväma anknytningar för resenärerna. Det är naturligtvis också så, att ett system med enhetstaxa missgynnar den färjeförbindelse som har den kortaste sträckan. Den delen av motion 607 behandlas mer ingående i motion 1402 av Gunhild Bolander. Jag hänvisar härvidlag till vad Gunhild Bolander tidigare anfört i debatten. Herr talman! Jag ber att få instämma i Gunhild Bolanders yrkande i denna del. Vad gäller kravet i motionens andra del — den som jag här i huvudsak har berört — avstår jag nu från att ställa något yrkande. Jag gör det i förhoppningen om att utskottet — mot bakgrund av vad jag här har sagt — skulle ha kommit till en annan slutsats, om det gjort en egen bedömning, fritt från transportrådets bedömning. Därför finns det anledning att återkomma i den här frågan och då ta det från början igen.

Herr talman! Det här betänkandet behandlar bl.a. Gotlandstrafiken, som för oss som bor på Gotland är mycket viktig, och därför har vi läst propositionen i de här delarna väldigt noga. Det står att målet för Gotlandstrafiken är — enkelt uttryckt — att göra Sverige rundare. Förutsättningarna för att resa och exempelvis för att sälja ortens produkter skall vara någorlunda likvärdiga varhelst man bor i vårt land. I propositionen kan man vidare läsa att åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken får hög prioritet under den närmaste tiden och att en väl fungerande kollektivtrafik är nödvändig både för samhället och för den enskilde. Javisst, det är mycket bra. Från Gotland går kollektivtrafiken bl.a. över havet med båt. Havet är vår landsväg och vår järnväg — det skall vi komma ihåg. Därför bör samma målsättning gälla för Gotlands linjesjötrafik som för kollektivtrafiken på fastlandet. Man skall alltså förbättra den — inte försämra den. Det är många saker man kan göra som inte kostar pengar. Det gäller t.ex. anslutningarna när man kommer över till fastlandet och skall fortsätta med järnvägen, där det inte alls fungerar tillfredsställande i dag. Vi har också linjesjöfarten på Gotland, som får bedrivas endast efter särskilt tillstånd från regeringen. Så står det i en lag från 1970. Jag undrar egentligen om något annat län omfattas av en särskild lag för kommunikationerna. Motivet för lagens tillkomst var att om staten skulle ge ekonomiskt stöd till trafiken, så måste statsmakterna också ha inflytande över trafiken. Jag tror att det för detta egentligen inte behövs någon lag. När det gäller tillståndstvång för trafik utan statliga subventioner saknar lagen över huvud taget saklig grund och strider absolut mot den princip som råder i näringslivet f. ö. Förslagsanslaget för Gotland är, som Gunhild Bolander tidigare nämnde, 62,5 milj.kr. Det innebär att transportstödet minskas med ca 20 milj.kr. på två år. Att stödbehovet genom rationaliseringar blivit mindre är ju utmärkt. Men det har, som vi hört, också medfört avsevärda försämringar i trafikutbudet. Det här oroar mycket, inte minst därför att det framhålls i betänkandet. Som vi tidigare hört bör det vara en angelägen uppgift för transportrådet att medverka till fortsatta rationaliseringar i Gotlandsbolagets trafik. Redan gjorda rationaliseringar har inneburit att sommartidtabellen kortats ned, att turtätheten när det gäller Västervik har minskat — vilket vi nyss hört — och att trafiken mellan Gotland och Öland helt och hållet har upphört. I denna fråga har jag haft en frågestund med kommunikationsministern. Gotlandsbolaget har koncession, men utnyttjar inte denna. Därför tycker jag att det är bedrövligt att inte någon annan tillåts bedriva trafik mellan Öland och Gotland. Kostnaden, i bortfall för Gotlandsbolaget, har beräknats till ca 1 milj.kr. För min del tror jag inte att det blir något bortfall alls. Allt detta är en bidragande orsak till att antalet resande med båt till och från Gotland har minskat avsevärt under de senaste åren. Jag har inte lång taletid på mig. Men också jag vill säga några ord om taxesättningen. Av propositionen framgår det klart att för persontrafiken innebär stödet att priset för en färjeresa är anpassat till priset för en tågbiljett andra klass. Till yttermera visso står det i utskottsbetänkandet att taxesättningen i enlighet med motionärens önskemål skall tillämpas. Det gäller då min motion 1423, i vilken jag framhåller att vägtrafikprincipen skall råda. I verkligheten förhåller det sig i dag på ett helt annat sätt. Det finns en enhetstaxa. Priset för en enkel resa är 90 kr. Motsvarande kostnad för tågresa när det gäller t.ex. Oskarshamn är 56 kr. Efter att ha begrundat dessa siffror kan man väl knappast tala om överensstämmelse. Tack vare enhetstaxan gör staten en vinst på nästan 5 milj.kr. — eller rättare sagt: underskottsbidraget blir 5 milj.kr. mindre. Det är bra. Vi kanske måste acceptera detta, till förmån för exempelvis en bättre turtäthet. Man måste ju både ge och ta. Det bör dock klart uttalas hur det faktiskt förhåller sig, nämligen att den s.k. vägtrafikprincipen inte längre gäller fullt ut. Herr talman! Jag har varit med om att väcka många motioner. Men jag anmälde mig i senaste laget till den här debatten. Jag har därför mycket litet tid till mitt förfogande. Jag vill bara yrka bifall till motionerna 772 och 1423. När det gäller 1422 nöjer jag mig med att hänvisa till det särskilda yttrandet. Till slut vill jag understryka vad de moderata utskottsledamöterna säger i ett särskilt yttrande, nämligen att gotlänningarnas rättmätiga krav på en tillfredsställande trafikförsörjning måste tillgodoses. Det måste alltså göras en avvägning mellan transportstödet till Gotland och den trafik som skall bedrivas. Vi har samma rättigheter som alla andra människor i vårt land när det gäller att kunna komma till olika delar av Sverige — bortsett från kostnaden.
Herr talman! Såvitt jag förstår riskerar jag att ställa till det så, att både göteborgare och malmöbor kommer att missa sina tåg. Allt det som finns att säga om vikten av att bemannade väderstationer bibehålls får jag tydligen vänta med att säga till en annan gång.

Herr talman! Margaretha af Ugglas har ställt följande frågor till mig om den politiska utvecklingen i Baltikum: 1. Vilka informationer har regeringen om utvecklingen i Estland, Lettland och Litauen? 2. Har regeringen agerat med anledning av uppgifterna om en förnyad arresteringsvåg, som bl.a. drabbat medlemmar i en aktionsgrupp för Helsingforsavtalets uppfyllande? 4. Är regeringen beredd att ta upp kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Baltikum inför FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna? Flera uppgifter har under senare tid framkommit som tyder på en allmän åtstramning i Baltikum. Denna åtstramning har yttrat sig på olika sätt. Det har i Baltikum liksom i övriga delar av Sovjetunionen förekommit en omfattande kampanj mot dålig arbetsdisciplin samt för en ökad ideologisk vaksamhet. På ett annat plan har åtstramningen yttrat sig genom försvårandet av kontakter med utlandet. Exempel på detta är antagandet av en ny sovjetisk gränslag, nedskärningen av telekommunikationer, restriktioner i fråga om utoch införsel av trycksaker samt skärpning av kontrollen vid inoch utresa. Det är givet att dessa åtgärder särskilt hårt drabbar områden med förhållandevis väl utvecklade kontakter med väst, som t.ex. de baltiska republikerna. I början av detta år har uppgifter strömmat in om husundersökningar och arresteringar som drabbat vitt skilda befolkningskretsar. Dessa inträffade först i Lettland, senare, men i något mindre skala, i Estland. Det är ännu oklart om åtgärderna kommer att följas upp av åtal. Det är inte heller klart om detta utgör början av en bestående försämring av den redan allvarliga situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna och den politiska situationen i Baltikum eller om det rör sig om ett övergående fenomen. T. v. karakteriseras läget i Baltikum av spänning och osäkerhet och ger därför anledning till oro, en oro som inte blir mindre av att en åtstramning synes drabba även andra grupper i Sovjet, t.ex. judarna. Tre medlemmar av den inofficiella estniska Helsingforsgruppen har tidigare dömts till fängelse, och det har nyligen kommit uppgifter om att ytterligare en medlem gripits. De medborgargrupper som bildats i Sovjetunionen för bevakande av Helsingforsdokumentets efterlevnad finner det nu nästan omöjligt att bedriva någon verksamhet till följd av de sovjetiska myndigheternas aktiva ingripanden. Den svenska regeringen har vid skilda tillfällen såväl i internationella sammanhang som direkt till företrädare för den sovjetiska regeringen uttalat sin djupa oro över medborgarrättskämparnas situation i Sovjet och uttalat skarp kritik mot undertryckandet i Östeuropa av grupper och individer som försöker hävda bestämmelserna från den europeiska säkerhetskonferensen i sina hemländer. I ett interpellationssvar den 20 januari i år redogjorde jag närmare för detta. Givetvis finns det lika stor anledning att fördöma de förföljelser som under senare tid drabbat medborgarrättsaktivister i Baltikum. Vi måste fortsätta att kräva full frihet för grupper och individer att uttala sig om sin regerings sätt att genomföra slutaktens bestämmelser. Det är också regeringens önskan att denna princip kommer till än klarare uttryck i den fortsatta uppföljningen av slutakten från Helsingfors. Beträffande kabinettssekreterarens besök i Moskva i januari vill jag bara säga att fall med anknytning till Baltikum togs upp från svensk sida. Det bör i detta sammanhang påpekas att flertalet av de uppgifter om en åtstramning i Baltikum som kommit fram nått oss först under de senaste 2-3 månaderna. När det gäller frågan om regeringen är beredd att ta upp kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Baltikum inför FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna vill jag säga att regeringen är beredd att påtala kränkningar av mänskliga rättigheter var de än förekommer, däri inbegripet Baltikum. Detta kan ske i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna eller annorstädes. Jag vill dock påpeka att våra möjligheter att ta initiativ i kommissionen f.n. är begränsade, eftersom Sverige endast deltar som observatör. Regeringen avser att mycket noga fortsätta att följa utvecklingen i de baltiska republikerna, icke minst vad gäller situationen för de mänskliga rättigheterna. Regeringen är också beredd att verka för ökade direktkontakter med Baltikum, framför allt på kulturens och handelns område.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min interpellation. Vid förberedandet av frågorna till utrikesministern bad jag upplysningstjänsten göra en sammanställning av de debatter som i Sveriges riksdag förts om balternas situation. Genomgången bekräftade intrycket av att det om balterna — våra nära grannfolk — råder en generad tystnad i Sverige. Engagemanget är stort och debatterna är många om våld och förtryck i andra delar av världen, men om balterna talas det föga. De gånger frågan tagits upp i denna kammare, från moderatoch centerkolleger, har svaren från regeringen varit fåordiga och magra. Visst är den baltiska frågan svår för oss att hantera. Baltikum har ockuperats och erövrats av en närbelägen stormakt med vilken vi önskar leva i fred och ha goda förbindelser. Detta faktum gör oss dock inte alldeles maktlösa när det gäller att verka för de baltiska folken och ursäktar inte den passivitet, för att inte säga räddhågade likgiltighet, som präglat den svenska inställningen alltsedan baltutlämningen och de facto-erkännandet av den sovjetiska överhögheten över Baltikum. Det finns av alla erkända internationella instrument, där frågan om mänskliga rättigheter och folkens rätt till självbestämmande kan aktualiseras. FN-maskineriet erbjuder många sådana möjligheter. Av särskilt intresse för de baltiska folkens situation är slutdokumentet från Helsingfors. I detta avtal har alla undertecknare, inkl. Sovjet, förbundit sig att verka för ett hävdande av de mänskliga rättigheterna, för kontakter över gränserna, för kulturutbyte, för underlättande av familjeåterförening, osv. ESK-dokumentet erbjuder således utmärkta möjligheter för Sverige att verka för de baltiska folken. Även i de bilaterala kontakterna med Sovjetunionen kan och bör Sverige aktualisera utvecklingen i Baltikum. Motiveringen har regeringen själv gett i utrikesdeklarationens ord för någon månad sedan: ”Vad som av vissa stater uppfattas som inblandning i inre angelägenheter, ser vi som respekt för överordnade internationella principer som nedlagts i FN:s stadga, i den europeiska säkerhetskonferensens slutakt och i andra folkrättsliga dokument. För att åstadkomma en dräglig internationell ordning måste vi påtala kränkningar av dessa grundläggande principer och rättsregler.” Situationen för de baltiska folken kan inte enbart beskrivas på det sätt som sker i utrikesministerns svar till mig, dvs. att det är fråga om förföljelse och förtryck av medborgarrättskämpar. Den arresteringsvåg som nu sköljer över Baltikum kan karakteriseras på det sättet, men utvecklingen i de baltiska staterna sedan införlivandet i det sovjetiska väldet har vidare dimensioner. Efter ockupationen av de tre baltiska staterna 1940 har Moskvas målsättning varit att avnationalisera — russifiera — de baltiska folken och att utnyttja deras resurser till fördel för Sovjetunionen. Detta har skett genom systematisk rysk massimmigration och genom diskriminering av varje uttryck för baltisk självständighet. Denna systematiska politik kan beläggas i statistik. Före andra världskriget fanns det 300 000 ryssar i de baltiska staterna. 1979 hade siffran ökat till 1,9 miljoner. Längst har russifieringen gått i Lettland, där endast 53 20 av befolkningen nu är letter. Sammanlagt har mer än 600 000 balter deporterats från de baltiska staterna. Russifieringspolitiken visar sig också i det faktum att i städerna ryssarna ges prioritet framför balterna, t.ex. när det gäller att finna bostäder. I Riga har antalet balter sjunkit till under 40 26. Det ryska språket favoriseras i alla sammanhang, och det är också påtagligt att det baltiska inslaget i det allenarådande kommunistpartiet har sjunkit kraftigt. Det stora strategiska hamnbygget i Tallinn kommer att medföra en ytterligare stor invandring av ryssar, som hotar att förvandla esterna till en minoritet i deras egen huvudstad. Den utplåning av balternas nationella och kulturella särart som hotar att ske gör att balternas öde är annorlunda och grymmare än övriga folks i Östeuropa, som ändå fått behålla en nationell statsbildning. Jag måste få ställa en direkt fråga till utrikesministern: Är han medveten om att det är detta som är det verkliga skeendet i Baltikum? Direkt beklämd blir jag, herr talman, över ordvalet i utrikesministerns svar till mig. Utrikesministern kallar den aktuella arresteringsvågen över Baltikum för ”åtstramning”, vilket snarast för tanken till herr Feldts revir i regeringen. Det är väl inte så att utrikesministern väljer att se de ryska åtgärderna som en aktion mot svartabörshajar?

Sammantaget gäller detta ett trettiotal balter. Herr talman! Sverige kan verka till förmån för de baltiska folken i internationella sammanhang, men Sverige kan också mera direkt bli till stöd och hjälp för våra broderfolk i öster. Utvecklingen i Baltikum måste uppmärksammas och diskuteras. Våra kunskaper om Baltikum måste ökas och kontakterna över gränserna intensifieras. Ett ökat vetenskapligt och kulturellt utbyte skulle vara av stort värde. Regeringen har ett ansvar för att sådana vidgade kontakter kommer till stånd. Jag är glad över att finna en insikt om detta i slutet av utrikesministerns svar till mig.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att vi får en debatt i dag om förhållandena i Baltikum. Jag vill instämma med de tidigare talare som sagt att tystnaden i vår offentliga debatt om de tre baltiska ländernas öden hittills har varit påfallande. Estland, Lettland och Litauen betecknas ibland som våra glömda grannländer. Men det finns nu tecken på att denna tystnad äntligen håller på att brytas: Baltikum börjar diskuteras både i Sverige och i andra länder i väst. Det finns ju också flera goda skäl att inte glömma bort Baltikum -— ett är t.ex., som utrikesministern har konstaterat i sitt svar, den politiska utvecklingen där, som ger anledning till oro. Paradoxalt nog — eller kanske naturligt nog — har inom ramen för den politiska situationen uppstått ett rikt, vitalt och nationellt förankrat kulturliv. P. O. Enquist har i sin nyligen publicerade reseskildring från Baltikum noterat detta förhållande. Han skriver att Baltikum är ”ett exempel på hur en stormakt mycket effektivt krossat tre nationalstaters självständighet i vår omedelbara närhet”, men han tillägger — och det är viktigt — att detta inte gäller deras språk och kultur. Det finns många exempel på att de nationella kulturformerna blomstrar inom litteraturen, särskilt poesin, teatern och musiken, kanske i första hand körmusiken. Många berättar ju att isolering från omvärlden är tung att bära, både på det andliga och på det materiella planet. Det kulturella utbytet med t.ex. de nordiska länderna är för folken i Baltikum — möjligen med några få undantag — reducerat till en obetydlighet. Det är på detta område som jag tycker att vi har möjlighet att göra en omedelbar insats. Vi bör göra allt för att få till stånd ökade direktkontakter mellan institutioner och enskilda personer verksamma på kulturområdet, såsom det f. ö. skrivs om i Helsingforsdokumentet. Genom det skulle vi dels kunna visa vår solidaritet med de baltiska folken i det läge som de befinner sig i, dels också få en stimulans åt vårt eget kulturliv. P. O. Enquist berättar i sin artikelserie att han träffade en 22-årig flicka på en konstutställning. Mot slutet av deras samtal sade hon: ”Jag fattar inte varför ni inte bryr er om oss längre.” Det är en anklagelse som vi borde bevisa inte är riktig. Därför vill jag liksom Margaretha af Ugglas särskilt lägga märke till den sista meningen i interpellationssvaret, där utrikesministern säger att regeringen är beredd att verka för ökade direktkontakter med Baltikum, framför allt på kulturens och handelns område. I mitt anförande vill jag särskilt lägga tonvikten vid kulturen och dess möjligheter. Jag har en bok med mig här. Det är en diktbok, skriven av en poet från Riga, och jag skulle vilja vidarebefordra några rader ur den: ”Ord, mina ord, häng inte med huvudet, när vi åter ska dömas! Den anklagades bänk är bara en nedsliten tröskel som man måste kliva över, för att en värld utan väggar ska ta vid, ett land som inte är rum.” Dikten fortsätter litet längre ner på sidan: ”Ett yttrande, även det allra högsta yttrandet — det är en frihet som man inte längre kan förlora. Den som vidrörts av andetag utifrån behöver inte blicka tillbaka på sina väggar.” Det tycker jag, herr talman, är en bön om kontakt som vi inte skall avslå. Detta kan också vara ett sätt att nationellt arbeta för andra staters mänskliga rättigheter.

Herr talman! Mitt svar har ingalunda varit avsett att uppvisa likgiltighet för de viktiga problem som fru af Ugglas tagit upp i sin interpellation och i sitt debattinlägg och som därutöver ytterligare understrukits av inlägg här i kammaren av herr Korpås och fru Hammarbacken. Jag hoppas också att det inte var i svaret på den här interpellationen som man tyckte sig finna någon generad tystnad rörande situationen i Baltikum. Det är svårt att säga om debatten i vårt land är mera livlig i de här frågorna än i andra länder. Mitt intryck är att vi i pressen och i andra media — även inom det rena kulturlivet, teater och litteratur — har en livaktig diskussion om förhållandena i Baltikum, vare sig det gäller dagens förhållanden eller den historiska bakgrunden. Det är möjligt att diskussionen i Sverige i flera avseenden förs på ett sakligare och lugnare sätt än den diskussion som förekommer i många andra länder. Detta kan sammanhänga med att vi har så mycket större möjligheter att upprätthålla de praktiska förbindelser, både på kulturlivets område och i andra avseenden, vilka just understrukits här. Jag vill också instämma i hänvisningen till Helsingforsdokumentet, som vi bör kräva respekt för. Detta dokument innebär ett värdefullt tillägg till de rättighetsförklaringar som i andra sammanhang har fastställts genom internationella organ eller genom överenskommelser. När det gäller frågan om förryskningsprocessen vill jag instämma i att det pågår en förryskning i fysisk bemärkelse genom den pågående inflyttningen till Baltikum av ryssar och andra icke-baltiska folkslag. Detta har lett till att andelen balter i den lokala befolkningen successivt reducerats. Samtidigt bör dock sägas att en del nyare uppgifter i pressen, bl.a. av Per Olov Enquist, tyder på att förryskningsprocessen inte har lyckats undantränga balternas språk och kultur, även om språkundervisningen i vissa avseenden har kommit i kläm. Trots ideologiska direktiv av allehanda slag, som anbefaller att man skall skapa vad man kallar en multinationell sovjetisk kultur, förefaller det som om en mycket stor del av kulturlivet i de baltiska republikerna bevarar en beundransvärd livskraft, med tanke på de begränsade ramar man har till förfogande. Därmed anser jag mig ha svarat på den direkta fråga fru af Ugglas ställde. Jag har vidare inget att tillägga till de uttalanden som gjorts av alla de tre föregående talarna om betydelsen av ökat stöd och ökad hjälp till folken i Baltikum genom ett effektivare vetenskapligt och kulturellt utbyte. Det är riktigt, som har sagts av fru Hammarbacken, att isolering från omvärlden är tung att bära.

Jag vill också påpeka att dessa kontakter, särskilt på det kulturella området, inte är uteslutande — om ens huvudsakligen — ett stöd från vår sida. De berikar också vårt eget kulturliv.

Herr talman! Jag tror ändå att den generande tystnad som har präglat den svenska inställningen i baltfrågan alltför länge har haft effekt vad gäller kunskaperna om Baltikum. Vidare tror jag att alltför få svenskar, trots den geografiska närheten till Baltikum, riktigt vet vad som händer i Baltikum. Alltför få svenskar är medvetna om hur svår situationen där är, hur annorlunda Baltikums ställning är. Det är ju ett faktum att man där är utsatt för en koloniseringspoltitik av ett vida hårdare slag än vad som är fallet i Övriga öststater. Jag tror, som sagt, att ganska få svenskar är medvetna om den här situationen. En utökad diskussion, bättre kunskaper och ett vidgat intresse i Sverige kan säkert betyda väldigt mycket för våra baltiska grannfolk. Naturligtvis betyder också ett vidgat utbyte väldigt mycket. En internationell framgång kan de som arbetar för de baltiska staternas frihet notera. Europaparlamentet har nämligen i det närmaste enhälligt antagit en resolution. Man kräver att EG-länderna lägger fram den baltiska frågan inför FN:s underutskott för avkolonialisering. Det innebär att frågan om de baltiska ländernas situation kommer att tas upp i FN. Därigenom får också Sverige bättre möjligheter att ta upp frågan om balternas situation och att verka för balterna. Den generande tystnad som jag talar om har också att göra med det ökade intresse för internationella frågor som över huvud taget råder i Sverige. Det gäller den utökade debatten, det stora intresse som massmedia riktar mot olika områden i världen. Men ändå får det svenska folket alltför litet information om vad som sker i Baltikum. Herr talman! Jag rekommenderar inget korståg av gammeldags typ gentemot de baltiska staterna. Men låt oss hoppas på ett ideologiskt korståg, i den meningen att intresset och kunskaperna ökas samt att kontakterna vidgas — ett korståg som präglas av idéer och samarbete samt av solidaritet gentemot de baltiska folken.

Herr talman! Jens Eriksson har frågat om justitieministern anser en översyn av påföljderna för olovligt fiske enligt fiskelagen vara nödvändig och, om svaret är ja, när en sådan översyn kommer att ske. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Kenth Skårvik har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att få till stånd en samordning mellan de nordiska länderna och en översyn av lagstiftningen rörande olovligt fiske. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Jens Erikssons interpellation gäller närmare bestämt de straffsatser som tillämpas när utländska fiskare döms för olovligt fiske i den svenska fiskezonen. Enligt Jens Eriksson är straffen för lindriga om man jämför med de straff som utdöms i övriga nordiska länder. Frånsett vissa områden i Kattegatt och Skagerrak får yrkesfiske i den svenska fiskezonen bedrivas från utländska fiskefartyg endast efter särskilt tillstånd från fiskeristyrelsen. Den som fiskar utan sådant tillstånd kan dömas för olovligt fiske till dagsböter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom kan brott mot fiskelagen medföra att fångsten förklaras förverkad. Under vissa omständigheter kan också fiskeredskap förklaras förverkade. I stället för fångst eller redskap kan värdet därav förklaras förverkat. Som regel bestraffas överträdelser dock endast med böter. Genom att de svenska bötesstraffen i praktiken är ganska låga framstår de straff som tillämpas i andra länder som strängare. Om man i stället regelmässigt som sanktion mot överträdelser tillämpade förverkande av fångst, redskap eller motsvarande värde, skulle följderna av en överträdelse bli mycket kännbara. Fiskeristyrelsen har i dagarna framfört till riksåklagaren att nuvarande domstolspraxis är för mild för att effektivt förhindra bl.a. olovligt fiske i den svenska fiskezonen och hemställt att riksåklagaren delger berörda åklagare styrelsens syn på behovet av en skärpt strafftillämpning. Som bekant träffas numera varje år överenskommelser mellan bl.a. Sverige och Norge om svenskt fiske i den norska fiskezonen och mellan Sverige och EG, dvs. bl.a. Danmark, om fiske i varandras zoner. Kuststaternas olika lagstiftningar i fråga om fisketillsyn får därvid betydelse för andra länders fiskare. Det har visat sig föreligga stora skillnader vad gäller ingripanden och sanktioner mellan de olika länderna. Jag anser emellertid att sanktioner, tillsyn och faktiska ingripanden så långt som möjligt bör vara likartade mellan de olika länderna för brott mot dessa överenskommelser. Det är helt klart att de stora skillnader som i dag finns i de olika ländernas sanktionssystem upplevs som en orättvisa bland svenska yrkesfiskare. Enligt min mening är det motiverat att skärpa såväl de svenska straffbestämmelserna som tillämpningen av desamma. Vidare bör en samordning av bestämmelserna mellan de olika nordiska länderna eftersträvas. Från svensk sida har i detta syfte tagits initiativ till nordiska överläggningar om utformning och tillämpning av sanktionsbestämmelser för olovligt fiske. Närmast kommer frågan att diskuteras inom Nordiska kontaktorganet för fiskefrågor vid dess sammanträde i Visby i maj 1983. Om överläggningarna i detta forum inte leder till önskat resultat, avser jag att överväga andra former för nordiskt samråd som har större möjligheter att leda till den önskade samordningen.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Jordbruksministern har uppfattat min fråga rätt. Den gäller påföljderna för de båtar som blir föremål för bestraffning. Som jordbruksministern känner till har det varit si och så med kustbevakningens möjligheter att klara sina uppgifter. Under 1982, då vi ej hade några avtal med EG, pågick fiske från utländska båtar, om inte obehindrat så i varje fall i stor skala i svensk zon. Det fanns inte heller några avtal under 1981. Med de möjligheter det ändå finns att fiska i svensk zon är man kanske inte så angelägen att få avtal till stånd, ty då måste man ju lämna fiskerättigheter i utbyte. Straffen, dvs. böterna, var obetydliga i de fall det förekom att någon ställdes inför domstol — några hundra kronor och ibland några tusen när det gällde många och upprepade förseelser. Det innebar att det var lönsamt att tjuvfiska i våra vatten. Om man sedan slog ut det på alla gånger ingenting alls hände, kunde det utan större problem ingå i driftkostnaderna. Sådana uttalanden har förekommit. Det har varit till stor skada för bestånden och för svenskt fiske. Det har gått så långt att man har betraktat det som en rättighet att fiska i svensk zon, och man har hört uttalanden om att när vi vill skydda våra fisktillgångar så beror det på girighet. Jordbruksministern konstaterar att jag anser straffen vara för lindriga. Jag konstaterar av jordbruksministerns svar att han delar min åsikt. Det gör också fiskeristyrelsen. Jag har svårt att frigöra mig från känslan att intresset för att slå vakt om det svenska fisket är svagt. Vi har nu i mer än fem år haft fiskezoner i Östersjön, men ännu är skyddet för svenskt fiske under all kritik. Medan svenska fiskebåtar blir beskjutna av norska kustvakten för att de befinner sig inom den norska zonen och andra får böta 20 000 kr. för att inte loggboken var ifylld när kustvakten kom ombord, hotas på samma gång vi i Östersjön att trängas bort från våra vatten på grund av maktlöshet hos kustbevakningen och en tolerans mot förbrytare som inget annat land kan uppvisa. Om vi inte är bäst på något annat så är vi i varje fall bäst när det gäller flathet. Det omfattande tjuvfisket som pågår påverkar också marknaden, och EG äri full färd med att avveckla tullsuspensionerna på sill. Med tillgång till fiske på svenska vatten tar de därigenom också vår hävdvunna marknad. Jordbruksministern känner säkert också till den stora överfiskning av överenskomna kvoter som vissa Östersjöstater gjort sig skyldiga till under senare år. Utan tvivel härrör en del av dessa uttag från olaga fiske i svensk zon. Där är fisketätheten större och fångsterna som en följd härav bättre. Sverige tog i fjol i Warszawa upp frågan om åtgärder mot dessa stater, men det vann inget gehör hos majoriteten av Östersjökommissionens stater. Det är inte så svårt att förstå. Man vill utan åtgärder fiska som man nu gör. Självklart påverkar också ett ohämmat fiske i den s.k. vita zonen öster om Gotland fiskeförhållandena. Detta fiske bedrivs av fiskare från Finland, Danmark, Västtyskland — ja, t.o.m. färingar fiskar på det 13 500 km? stora området. De gör det fullt lagligt, eftersom Sverige har förklarat området vara internationellt vatten. Men det är inte bra, i synnerhet inte för Östersjöns laxbestånd. Men Sverige, ja, Sverige bara förhandlar — om nu motparten råkar vilja ställa upp. Det gör den inte alltid. Det vidtas inga åtgärder mot beskjutning, mot orimliga böter för bagateller eller mot ensidiga tullar. De åtgärder som vidtas mot tjuvfiskande utlänningar har jag redan talat om. Jordbruksministern säger att saken skall tas upp i Nordiska kontaktorganet för fiskefrågor i maj, när vi träffas i Visby. Jag hoppas på större framgång då än den vi hade i Reykjavik i höstas. Norrmän och islänningar, som då var allmänt sura för att Sverige vid ett internationellt möte i Brighton röstat mot valfångst, tyckte inte att det angick oss hur de skötte sin bevakning och sin rättstillämpning. Jag hoppas därför på ett bättre resultat denna gång, och jag ser fram mot nästa möte med stort intresse. Jag tar också fasta på jordbruksministerns svar, där han säger att han avser att överväga andra vägar att nå fram till resultat. Slutligen vill jag, herr talman, tillägga, att jag på inget sätt försvarar svenska fiskare som bryter mot gällande lagar. Det må sedan gälla i utländska eller i svenska zoner. Jag anser att de som bedriver trålfiske innanför trålgränsen och förstör kustfiskarnas redskap och de som systematiskt tjuvfiskar under förbjuden tid i t.ex. Skagerrak skall ta konsekvenserna av sina brott. Alla förlorar på laglöshet. Det skapar motsättningar och oenighet inom kåren, och ingen tjänar därpå. Ansvaret för att upprätthålla ordningen vilar på kustbevakningen, och kanske skulle man överväga om det är rimligt att folk som sätter brott i system skall få inneha yrkesfiskarlicens. Jag vet att detta är kustbevakningens och inte jordbruksministerns bord, men jag ville ändå ha det sagt.

Herr talman! Jag tackar jordbruksminister Svante Lundkvist för det i mitt tycke uttömmande svaret på min fråga, vilket jag tycker ger en förhoppning om gemensamma bestämmelser någon gång i framtiden. Däremot förändrades tankarna litet grand när jag hörde Jens Eriksson tala om de förhandlingar som redan har varit, där jag förstår att norrmännen har varit litet nonchalanta mot oss. Anledningen till att jag ställt min fråga till jordbruksministern behöver jag väl antagligen inte relatera. De händelser som inneburit uppbringande av svenska fiskebåtar på norskt fiskevatten är väl kända, och det har skrivits löpmetrar om dem i svensk press. Incidenterna har väckt stor uppmärksamhet och irriterat våra svenska fiskare oerhört, speciellt på västkusten. Våra fiskare har i tidningar och intervjuer varit mycket hårda i sina uttalanden om de norska myndigheterna och den norska byråkratin. Det som förvånat mest i dessa incidenter är påföljden för de svenska fiskarna. Det har utdömts böter på 20 000 kr., 40 000 kr. och 70 000 kr. per båt samt beslagtagning av redskap. Vi skall inte heller glömma på vilket sätt några båtar blev uppbringade. Skottlossning förekom. Det finns inte ord nog att kritisera detta förfaringssätt. Vad vi vet om dessa affärer är att de svenska båtarna enligt norsk lag i och för sig har gjort smärre förseelser, men inget som med vanligt sunt förnuft påfordrar de påföljder som har utdömts av de norska myndigheterna. Vi vet ju att de svenska myndigheterna utdömer helt andra bötesbelopp när norska eller danska fiskebåtar finns inne på svenskt fiskevatten. Varför värnar vi inte om våra svenska fiskare i de fallen? Varför skall vi inom de nordiska länderna se olika på dessa problem? Nog borde vi kunna enas med våra nordiska grannländer och få en gemensam lagstiftning, som gör att påföljden — oavsett om den nu är låg eller hög — följer samma regler samt att bestämmelserna är desamma vid utövande av det för oss alla så viktiga yrket som fisket är. Fiskarna har ett nog så krävande och slitsamt yrke. Det ligger något i vad en av de svenska fiskebåtarnas skeppare säger i en intervju: Skall vi följa den norska lagstiftningens syn att föra fångstböcker så måste vi ha med en kontorist ute till havs. Visst skall vi uppmana våra fiskare att följa bestämmelserna, men inte skall väl dessa vara sådana att de hindrar yrkets utövande. Jag förstår att problemet kanske inte är lika enkelt när det gäller Danmark, eftersom vi där förhandlar med EG och inte med Danmark direkt. Jag är glad över att vår grundsyn i detta ärende är likartad, och jag hoppas att överläggningarna i Visby i maj skall ge önskat resultat. Men det brådskar med resultatet. Redan den 25 augusti 1982 utlovades sådana här förhandlingar, enligt ett TT-meddelande. Får jag då ytterligare fråga jordbruksministern: Om inte överläggningarna i Visby ger önskat resultat, avser jordbruksministern överväga andra former för nordisk samordning? Kan Danmark som egen nation då vara med i detta samråd och träffa överenskommelser i fiskefrågor med Sverige utanför EG:s ramar?
Herr talman! Jag skall naturligtvis inte uttala mig så, att jag liksom förutsätter att vi inte lyckas i Visby. Tvärtom hoppas jag att det skall bli möjligt att i Visby snabbt nå största möjliga samförstånd vid överläggningarna. Därför har jag formulerat mig så som jag har gjort i svaret, att om överläggningarna inte leder till önskat resultat kommer jag att överväga vilka andra former för diskussioner i dessa frågor som man kan tillgripa. Jag vill inte heller på den punkten gå i förväg och försöka ha en mening om på vilket sätt Danmark eventuellt kan komma att ta ställning till den här typen av överläggningar. Jag får nöja mig med vad jag har sagt i mitt svar. Så mycket kan jag väl ändå få säga att den svenska regeringen ser det här som en angelägen fråga, och att vi kommer att göra vad som över huvud taget är möjligt för att så skyndsamt som möjligt få till stånd en sådan samordning som vi tycker är både riktig och rimlig när det gäller bestämmelser av den här karaktären i fråga om våra nordiska fiskevatten.
Herr talman! Jag ställde den sista frågan helt på grund av min okunnighet om hur det går till i sådana här fall. Jag bara undrade om det över huvud taget är möjligt att diskutera de här frågorna med Danmark och på så sätt få till stånd en samordning. Det var alltså okunnighet från min sida.
Herr talman! Jag skall slutligen peka på vilken värdefull tillgång det svenska fisket är och hur värdefullt det är att det blir skyddat. Där finns stora möjligheter till sysselsättning, och det finns stora möjligheter till att minska den stora fiskimport vi har. Vi har ju outnyttjade kvoter, och vi kan ställa större krav på att få ännu större kvoter. Detta måste vara intressant för både det statsråd och de statliga verk som handhar fiskefrågor. Enligt den rapport om vattenbruk som vi fick häromdagen har man tagit fasta på sysselsättningsaspekter i ganska hög grad. Då det gäller sysselsättningen i kustoch glesbygder ser många av kammarens ledamöter fram emot att man får i gång fiskodling. Jag hyser den förhoppningen. Men jag vill påpeka att fisket med mycket mindre investeringar kan bereda sysselsättning åt många människor. Man utnyttjar ju en naturresurs som redan finns tillgänglig och som bara ligger och väntar på att bli utnyttjad.
Herr talman! Jag är helt ense med Jens Eriksson om betydelsen av det svenska fisket. Jag vill i likhet med honom uttala förhoppningen att vi skall kunna utnyttja våra möjligheter såväl på yrkesfiskets område som i fråga om de resurser vi kan komma att få genom fiskodling. Vi skall naturligtvis utnyttja dessa resurser på ett sätt som gör att vi inte skall behöva riskera konflikter mellan de här tvenne yrkesutövningarna. Jag är väl medveten om att det pågår diskussioner på den punkten bland yrkesfiskarna.

Herr talman! Bengt-Ola Ryttar har frågat mig om vilka åtgärder jag planerar att vidta för att möta den väntade extrema arbetslöshetssituationen för byggnadsoch anläggningsarbetare i Kopparbergs län. Arbetslösheten bland byggnadsarbetarna i Kopparbergs län var lägre i vintras jämfört med vintern 1981/82 — detta tack vare ökade arbetsmarknadspolitiska insatser i form av tidigarelagda statliga investeringar och beredskapsarbeten inom investeringssektorn. I oktober förra året beslutade regeringen om tidigareläggningar av statliga investeringar för drygt en miljard kronor. Av detta erhöll Kopparbergs län 44 milj.kr., huvudsakligen i vägbyggen, vilket är betydelsefullt för industrins utveckling. Antalet sysselsatta i beredskapsarbeten inom investeringssektorn i Kopparbergs län är ca 30 70 högre i år än vid motsvarande tid föregående år. Det är riktigt, som Bengt-Ola Ryttar nämner, att länsarbetsnämnden befarar att byggarbetslösheten kan uppgå till 1 300-1 400 personer kommande vinter — detta dock utan insatser av ytterligare arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I regeringskansliet pågår f. n. arbetet med kompletteringspropositionen. I det sammanhanget görs bedömningar av vilka åtgärder som kan komma att aktualiseras längre fram. Jag vill slutligen nämna att länsarbetsnämnden, i sin senaste redogörelse över arbetsmarknadsutsikterna, redovisar flera tecken som tyder på att arbetsmarknaden i Kopparbergs län går mot en förbättring. Från stora delar av näringslivet rapporteras ökad orderingång. Detta gäller i synnerhet sågverken, skogsbruket, stålindustrin och delar av verkstadsindustrin. En betydelsefull orsak till denna positiva utveckling var devalveringen i höstas. Jag är dock medveten om att det tar tid innan detta resulterar i ökad sysselsättning.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det ligger i sakens natur att det inte kan vara så konkret i det här läget. Det är tyvärr inte första gången som det har funnits anledning att diskutera byggarbetsmarknaden. Vi har flera svåra år bakom oss. Under de borgerliga åren möttes vi ofta av ointresse — för att inte säga likgiltighet — i de här frågorna. Nu har vi fått en ny regering och en ny situation. Vi har fått Nr 122 krispropositionen, som innehåller en hel del byggstimulanser, och vi har fått Måndagen den de ökade satsningar som arbetsmarknadsministern talade om — i form av 18 april 1983 statliga tidigareläggningar och beredskapsjobb. Devalveringen har också inneburit en stabilisering av arbetsmarknaden i Dalarna, och vi hoppas att det skall kunna ske en utveckling i detta hänseende. Men tyvärr är det så, att vi har ett lågt kapacitetsutnyttjande, och det kommer knappast att inom rimlig tid uppstå några byggbehov i Dalarna. Om man ser på byggbranschen totalt, kan man konstatera att i länet finns 5,5 Zo tomma lägenheter. Det gör att bostadsbyggandet inte är mycket att hoppas på för ögonblicket. På den offentliga sidan — när det gäller kommuner och landsting — är det den dåliga ekonomin som sätter käppar i hjulet. Mycket av de statliga stimulanserna på senare tid har ju satts in på ROT-sektorn, och det är gott och väl. Men tyvärr — kan man säga i det här sammanhanget — är bostadsbeståndet i Dalarna av ganska god kvalitet, och det finns inte så stor volym att hämta på den kanten. På energisektorn skulle det finnas åtskilligt att göra, speciellt när det gäller att producera energi. Men ännu saknas tyvärr besluten därvidlag. Vi hoppas på att vattenkraftsberedningen kommer att lägga fram ett förslag som kan sätta litet fart på detta område. Sammantaget är det alltså ganska dystra förhållanden som råder. I den prognos som länsarbetsnämnden har upprättat förutsätter man att vi får en arbetslöshet som omfattar mellan 1300 och 1400 byggnadsarbetare. Det finns kanske litet grand luft i den här prognosen — en hel del god tro, så att säga. Det förutsätts att vi kommer att ha en oförändrad storlek på den oreglerade byggsektorn, närmare bestämt 1400 personer. Prognosen utgår ifrån att det skall finnas inte fullt 400 på den reglerade sektorn. Ser man på föregående prognos finner man att det där förutsattes att det skulle finnas 1200 på den reglerade sektorn och samma antal människor som enligt den senaste prognosen på den oreglerade sektorn, 1400. Jag vet inte om det är helt realistiskt att tro att den oreglerade sektorn kan hålla oförändrad volym, när den reglerade går ner så drastiskt som det är fråga om. Vi får hoppas att detta är möjligt. Redan nu är det så att hälften av de lärlingar som vi har i branschen är arbetslösa. Det är fråga om 200 unga byggnadsarbetare. Detta är väldigt beklagligt, eftersom det innebär att det system som vi har inom branschen, där parterna garanterar de ungdomar som söker sig till byggnadsbranschen full utbildning, inte kan tillämpas. Det har vi alltså inte kunnat klara av, och det är högst beklagligt. Vi har också 160 medlemmar som är på väg att stämplas ut nu. Jag har några funderingar om vad man skulle kunna göra för att motverka utvecklingen. Bl. a. skulle man kunna vidga kretsen av beredskapsarbeten. Man borde gå in och lämna bidrag för skolor, för idrottsoch fritidsanläggningar samt för industrilokaler. Man skulle kunna höja bidragsdelen. Det skulle hjälpa kommunerna att klara den här biten. Både detta att vidga kretsen av beredskapsarbeten och att höja bidragsdelen skulle man kunna 165 rikta regionalt och på så vis skjuta in sig på de län som i likhet med Kopparbergs län har akuta problem. En annan fundering som vi har, därför att vi anser att vi inte kan klara det här enbart genom beredskapsarbeten, är att man också måste aktivera den enskilda sektorn på ett annat sätt än som nu sker. Ett lämpligt medel här vore att slopa byggmomsen. Jag vet inte om man klarar av att rikta även en sådan åtgärd till vissa regioner eller om det inbjuder till alltför mycket fusk. Det är i alla fall en åtgärd som bör övervägas, och sedan får vi hoppas att det görs en vettig satsning på vattenkraften framgent, för här finns det en oerhörd potential vad det gäller arbete. Det finns en del mindre saker som man också skulle kunna peka på i det här sammanhanget. Bullerplank behövs utefter våra vägar — miljontals kronor skulle kunna satsas. Rommehedslägret är ett mycket arbetsintensivt projekt, där kommunen, landstinget och försvarsdepartementet är överens om tagen; det enda som fattas är slantar. Och vi har fortfarande en del brobyggnadsarbeten som skulle kunna sättas i gång. Det gäller bl.a. Mellstabron. Förutom de fyra genomförda vallöftena är det sysselsättningsfrågorna som har fört socialdemokratin till regeringsmakten. Jag vill inte någon mer gång vara med om att vi får göra på samma sätt som under den borgerliga perioden, då vi på fackföreningsmöten fick informera om möjligheterna till socialhjälp. Det skulle jag uppleva som mycket pinsamt alldenstund vi nu har en socialdemokratisk regering. Jag hoppas att Anna-Greta Leijon tar detta till sitt hjärta och hjälper oss i vårt mycket utsatta läge.
Herr talman! Jag vill om det sista bara säga att vi vet att det i dagens svenska samhälle finns många människor som behöver få socialhjälp. Jag tycker kanske att det är fel att säga att det är pinsamt. Det är en rättighet som människor kan utnyttja i vissa situationer, och socialhjälp kommer vi förmodligen att behöva även under socialdemokratiska regeringar. Jag tycker alltså att man skall ha den inställningen att människor inte skall behöva skämmas för att få den hjälpen. Sedan kan jag i och för sig hålla med om — och det var väl egentligen det som Bengt-Ola Ryttar menade — att folk framför allt vill ha ett förvärvsarbete som de kan försörja sig själva på. Det är också regeringens strävan att tillgodose detta önskemål. En del av de förslag och idéer som Bengt-Ola Ryttar förde fram kan väl tas upp inom ramen för de bestämmelser som finns. När det gäller ombyggnader och reparationer av skollokaler kan så ske åtminstone när det gäller mindre belopp. Vad gäller en del av de andra förslag som han förde fram torde länsarbetsnämnderna själva inom ramen för de direktiv som AMS ger kunna åstadkomma förändringar. När det sedan gäller huvudfrågan om byggarbetslösheten i Kopparbergs län kan vi av de siffror som vi har konstatera att Kopparbergs län, även om alla regioner och län i vårt land har akuta problem på arbetsmarknaden, har bland de högsta talen för byggarbetslösheten. Det är självklart att regeringen Nr 122 tar det i beaktande när den utarbetar sina förslag till åtgärder. Måndagen den
Herr talman! Det sista som sades lät betryggande, och jag är tacksam för — Meddelande om det. Självfallet anser också jag att man inte skall behöva skämmas för fråga socialhjälp. Det är dock en unik åtgärd att inom en facklig organisations ramar behöva anordna allmänna möten för att informera om situationen i detta avseende. Det svar jag har fått ger mig den förhoppningen att vi skall slippa detta.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har, mot bakgrund av att riksskatteverket enligt tidningsuppgifter har planer på ett nytt skattesystem för författare och att förslaget synes gå ut på att författarna i förväg skall erlägga ett schablonmässigt skatteavdrag på 40 96 av sina royaltyinkomster, frågat mig om jag anser det motiverat och lämpligt att författare i förväg beskattas för sina royaltyinkomster. Ersättning till författare i form av royalty betalas i regel ut en gång per år, närmare bestämt i oktober månad. Detta leder med nuvarande uppbördsbestämmelser i normalfallet till att en väsentlig del av den preliminära skatt som hänför sig till ersättningen skall betalas redan innan författaren över huvud taget har fått någon ersättning. Denna ordning kan naturligtvis medföra vissa likviditetsproblem. Det är vidare uppenbart att det kan vara svårt för en författare att i förväg beräkna det ekonomiska utfallet av sin litterära verksamhet. Erfarenheten visar också att det inte sällan måste göras fyllnadsinbetalningar eller att kvarskatt uppkommer. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt anser jag det värdefullt att förslag till ändrade preliminärskattebestämmelser i detta hänseende utarbetas. Jag vill tillägga att huvudtanken bakom det förslag som riksskatteverket arbetar på är att den preliminära skatten på författarroyalties inte skall betalas in i förskott utan att förlagen skall göra avdrag för den preliminära skatten i samband med att ersättningarna betalas ut till författaren, dvs. uppbörden skall ske efter liknande regler som gäller för löntagare.

Herr talman! Under sex år hade jag tillfälle att ha regelbundna kontakter med författarna, konstnärerna och övriga kulturarbetare vid de regelbundna överläggningar som hölls mellan regeringen och KLYS. Ett av de äldsta klagomålen gällde just utformningen av skattesystemet för kulturarbetare. Efter mycket bearbetning av ett antal budgetoch ekonomiministrar lyckades vi komma så långt att en kulturskattekommitté tillsattes. Detta hälsades med mycket stor glädje av de berörda författarna och konstnärerna. När man nu ser uppgifter om att riksskatteverket håller på med en egen modell, undrar man ju i vilken relation detta förslag står till det arbete som kulturskattekommittén utför. Jag är medveten om de problem som finansministern pekar på i sitt svar. Det är förvisso inte lätt för en författare att veta om han över huvud taget får någon royalty när hösten kommer eller hur stor den skall bli. Men att döma av de kontakter jag har haft med författare reagerar man tämligen enhälligt på detta förslag, som man inte tycker är särskilt väl utformat. Framför allt reagerar man mot att detta sker samtidigt som kulturskattekommittén prövar just dessa frågor, och gör det i ett sammanhang där kulturarbetarna själva är företrädda. Jag tycker alltså att det naturliga är att kulturskattekommittén snabbt avslutar sitt arbete och att regeringen sedan, i kontakt med KLYS, Författarförbundet, KRO och andra försöker utforma ett förslag som är så rättvist som möjligt och som tar rimlig hänsyn till de speciella arbetsvillkor som gäller för författare och konstnärer. Jag skulle gärna önska att finansministern ville svara just på frågan om hur det här förslaget skall ses i relation till kulturskattekommitténs arbete.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att man håller isär å ena sidan de materiella skattevillkoren för kulturarbetarna, författare och andra, och å andra sidan det sätt på vilket deras skatt skall betalas, själva uppbörden av skatten. Jag är inte säker på att Jan-Erik Wikström har full insikt om vilket av dessa två problem som han diskuterar. Kulturskattekommittén har koncentrerat sitt arbete till de materiella skattereglerna, dvs. till frågan om man skall ha speciella skattevillkor för kulturarbetare. Riksskatteverket däremot har tagit upp ett problem som är alldeles oberoende av de materiella skattevillkoren, nämligen hur man skall göra med människor som har en inkomst av så speciell typ som royalty, som i allmänhet utfaller en gång om året, som är svår att beräkna i förväg och som därför skapar speciella problem när det gäller uppbörden. Jag hoppas att det framgick av mitt svar, och att Jan-Erik Wikström fick det klart för sig, att avsikten definitivt inte är den som har uppgivits i pressen, nämligen att författarna skulle betala sin skatt innan de har fått sin royalty. Avsikten med den översyn som riksskatteverket gör är att uppnå motsatsen: skatten skall dras samtidigt med att pengarna betalas ut. I dag är förhållandet det motsatta — många får betala preliminärskatt innan de har fått sina pengar. Jan-Erik Wikströms andra fråga, den om kulturskattekommittén, är enkel att besvara. Riksskatteverket håller nära kontakt med kulturskattekommittén. Enligt de uppgifter som jag har inhämtat röner riksskatteverkets förslag inget motstånd i kulturskattekommittén. Det står alltså inte i någon som helst motsättning till det arbete som där bedrivs.
Herr talman! Jo då, jag är medveten om att det förvisso inte är alldeles samma sak. Men det blir alltid konstigt om man väljer att se allting utifrån aspekten hur staten hanterar dessa frågor, om de handläggs av riksskatteverket eller kulturskattekommittén. De arma författarna står här mitt emellan, och de upplever att det i båda fallen rör sig om frågor som har att göra med deras speciella arbetsvillkor. Efter vad jag har hört från ledamöter i kulturskattekommittén har det inte förekommit sådana kontakter att man kan säga att detta förslag har lagts fram med kulturskattekommitténs goda minne. Men det avgörande är att kulturarbetarna får göra sina synpunkter gällande innan man slutgiltigt tar ställning till förslaget, oavsett när detta sker. På den punkten verkar det som om finansministern och jag är överens. Ett sådant här förslag kan alltså inte leda till beslut förrän kulturarbetarna fått tillfälle att framföra sina synpunkter.
Herr talman! Det är tydligen ytterligare en sak som måste klargöras för Jan-Erik Wikström: Det finns inget förslag. Det pågår inom riksskatteverket en översyn av uppbördsbestämmelserna. Jag är övertygad om att både kulturskattekommittén och andra berörda kommer att ha möjlighet att framföra sina synpunkter innan ett förslag tas fram. Jag vill inte påstå att Jan-Erik Wikström är ute i ogjort väder, men han är ute i mycket, mycket god tid för att diskutera det förslag som ännu inte finns. Jag hoppas att det med detta skall vara klarlagt att den oro som har spritt sig bland författarna enligt min mening inte är särskilt berättigad. Jag hoppas också att kulturskattekommitténs arbete skall kunna utföras i full harmoni med det arbete som pågår inom riksskatteverket.
Herr talman! När tidningsuppgifter av detta slag publiceras, söker sig naturligtvis författarna till sina vänner. Jag har haft många telefonpåringningar från oroliga författare. Det är därför som jag har ställt frågan, för det är viktigt att vi får klarlagt vad det är som faktiskt gäller. Sedan kan man diskutera hur långt detta förslag har kommit. Jag tror att det är mycket angeläget att även riksskatteverket lär sig att på ett tidigt stadium hålla kontakt med just den kategori som det här gäller. Författarna och konstnärerna har av tradition uppfattat det så, att skattemyndigheterna inte har velat ta deras speciella arbetsvillkor på allvar. Jag har under många år hävdat att det är mycket viktigt att staten tar hänsyn till författarnas och konstnärernas speciella arbetssituation. På den punkten hoppas jag att finansministern och jag är överens.
Herr talman! Det är klart att jag har förståelse för att Jan-Erik Wikström vill framstå som kulturarbetarnas bäste vän och högste beskyddare. Men om det var enbart klarhet som Jan-Erik Wikström sökte i denna fråga hade ett enkelt samtal med riksskatteverket och dess ledning kunnat ge fullt entydiga besked om vad det gäller. Såvitt jag har kunnat utläsa i pressen har riksskatteverket också redan till kulturarbetarna och andra gett de beskeden om vad syftet är med det man håller på med. De erforderliga kontakterna med den utredning som sitter finns alltså redan.
Herr talman! Det är mig alldeles främmande att framställa mig som författarnas eller kulturarbetarnas bäste vän. Jag har inte något behov av det. Jag konstaterar bara att det är till mig de ringer när förslag av den här typen dyker upp. Jag betraktar det som helt naturligt att man i denna kammare kan klargöra frågor av denna art. Vi har haft situationer tidigare, då författare har spelat en ganska avgörande roll i skattedebatten, så jag skulle vilja råda finansministern att inte ge ett intryck av att nonchalera dessa frågor. Författarna har faktiskt en viss förmåga att bilda opinion. Jag vill upprepa att det avgörande för mig är att de speciella arbetsvillkor som gäller för dem kommer med i den slutliga bedömningen. Det är det enda krav jag har i sammanhanget.
Herr talman! Först ett konstaterande: Jag behandlar dessa frågor med största allvar och utan någon som helst nonchalans. Till slut en fråga: Hur kan Jan-Erik Wikström veta att kulturarbetarna inte ringer också till mig?

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig på vilket sätt regeringen ämnar uppfylla tidigare löften om fler arbetstillfällen till Värmland och om jag anser att antalet beredskapsarbeten eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan utökas utan något som helst krav på att ett läns egna möjligheter till arbetstillfällen tillvaratas. Hugo Bergdahl har frågat mig vilka planer den nuvarande regeringen har för att på kort sikt bereda de drygt 6 000 arbetslösa i Värmland arbetstillfällen och vilka åtgärder regeringen avser att vidta långsiktigt för att skapa nya jobb inom näringslivet i Västmanland. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Vad gäller regeringens löften om fler arbetstillfällen till Värmland, så har de arbetsmarknadspolitiska insatserna ökat betydligt sedan regeringsskiftet. På kort sikt står främst arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten och tidigareläggningar av statliga investeringar till buds. Arbetsmarknadsutbildningen ligger nu 20 96 över fjolårets nivå och beredskapsarbetena 40 26 över fjolårets nivå i Värmland. Tidigareläggningarna har också effekt på lång sikt. Investeringar i vägar, järnvägar, broar och flygplatser har stor betydelse för näringslivets utveckling och expansion. De ger också länen goda förutsättningar att tillvarata sina egna möjligheter till arbetstillfällen. I byggpaket på drygt 1 miljard kronor från i höstas erhöll Värmland i huvudsak sådana investeringar för 63 milj.kr. Enligt länsarbetsnämndens senaste redogörelse för arbetsmarknadsutsikterna i Värmland har antalet varsel minskat och orderingången ökat inom främst stålverken, pappersoch massaindustrin och sågverken. Här har devalveringen spelat en betydande roll. Jag är dock medveten om de stora strukturproblem som finns inom den värmländska industrin och den tid det tar innan ett förbättrat orderläge slår igenom i ökad sysselsättning. Inom regeringskansliet pågår f. n. ett utvecklingsarbete, där syftet är att stimulera och initiera framtidsinriktade satsningar i Mellansverige. Som exempel härpå kan nämnas en ansökan avseende ett projekt om datatekniskt utvecklingsarbete i Värmland. Under tiden, innan nya arbetstillfällen fås fram, måste arbetslösheten bekämpas med mer kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska insatser. Vad gäller Hugo Bergdahls frågor vill jag säga att arbetsmarknadsutbildningen i Västmanland ligger 8 76 och antalet beredskapsarbeten 33 6 över fjolårsnivån. I byggpaketet från i höstas fick Västmanlands län tidigareläggningar av statliga investeringar för 26 milj.kr., huvudsakligen inom SJ:s och vägverkets områden. Tecken på en konjunkturuppgång finns i Västmanland, men samtidigt är strukturproblemen stora, särskilt i Hallstahammars och Surahammars kommuner samt i den norra delen av länet. Regeringen följer noga utvecklingen på arbetsmarknaden i länen. F. n. pågår arbetet med kompletteringspropositionen i regeringskansliet. I det sammanhanget görs bedömningar om vilka ytterligare kortoch långsiktiga åtgärder som eventuellt kan bli aktuella.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Av sina egna får man veta sanningen, heter det. Det gäller också för den svenska regeringen. Det socialdemokratiska partidistriktet i Värmland har nyligen tillskrivit statsministern och bett att vallöftena från i höstas skall uppfyllas. Värmlänningarna skulle ju få jobb om socialdemokraterna fick regeringsmakten, hade det utlovats. De värmlänningar som trodde på detta är nu grymt besvikna, trots de arbetsmarknadspolitiska insatser som arbetsmarknadsministern har lämnat uppgift om. Ca 13 200 värmlänningar är i dag arbetslösa eller i beredskapsarbete. Detta skall jämföras med 10 860 i mars förra året. Länsarbetsnämndens prognoser är tyvärr dystra. En viss konjunkturförbättring kommer inte att ge utslag i minskad arbetslöshet, säger man. Arbetslöshetssiffrorna väntas i stället nå rekord i höst. Nu har vi en kompletteringsproposition att vänta. Det framgår klart att regeringen är medveten om länets problem med 6,7 90 arbetslösa och en 20-procentig byggarbetslöshet. Jag vill därför fråga: Kan vi förvänta oss ytterligare tidigareläggning av vissa byggobjekt? Värmlands län behöver förvisso arbetsmarknadspolitiska åtgärder under överskådlig tid framåt — om detta är arbetsmarknadsministern och jag överens. Men det är inte tillfälliga beredskapsarbeten värmlänningarna egentligen vill ha, utan det är — om uttrycket tillåts — riktiga jobb. Det finns f.n. — det håller jag med om =— vissa positiva drag i det värmländska näringslivet. Det gäller att fånga upp dessa. Nyföretagandet har ökat och orderingången har förbättrats inom vissa branscher, och då måste den ekonomiska politiken föras på ett sådant sätt att den underlättar, och inte försvårar, företagandet. Precis som arbetsmarknadsministern tror jag på en utveckling av databranschen i länet. Jag vill fråga: Kan vi förvänta oss en hjälp till självhjälp genom fortsatt uppföljning av det regionala projekt som av dataeffektutredningen har förlagts till Värmland, t.ex. genom att forskningsresurser anslås till högskolan i Karlstad? Jag har ställt min fråga också mot bakgrund av att vi måste ta till vara länets egna resurser på andra sätt. Jag anser inte att vi i Värmland kan föra en politik som säger nej till nya jobb — jag tänker t.ex. på en utbyggnad av Strängsforsen, som skulle ge 900 arbetstillfällen under en tioårsperiod — och sedan ropa på hjälp från regering och riksdag. Till sist vill jag fråga arbetsmarknadsministern om hon är beredd att inom regeringen verka för en utbyggnad av vattenkraften, vilket har förordats såväl av byggoch elfacken som av länsarbetsnämnden.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Svaret gör mig mycket besviken. Där finns ingenting att ta fasta på som skulle kunna inge förhoppningar om att arbetslöshetssituationen i Västmanland kan förbättras, vare sig på kort eller på längre sikt. För en västmanlänning känns detta mycket dystert. Svaret är också ytterligare ett exempel på att socialdemokraterna sviker löftena från valrörelsen förra året. Då uttryckte sig socialdemokratiska valtalare på följande sätt: För att råda bot på arbetslösheten i Västmanland behövs det en socialdemokratisk regering. Detta enkla budskap basunerades ut på gator och torg i Västmanland. Tyvärr var det många som kom att tro på dessa löften. En socialdemokratisk regering skulle rädda sysselsättningen på ASSI i Skinnskatteberg, sätta fart på gruvorna i Norberg och lösa stålkrisen i Fagersta och Kolbäcksdalen. Men nu är det helt andra toner. Det framgår även av det svar som jag har fått av arbetsmarknadsministern här i dag. Vad har det blivit av alla dessa löften? Ingenting. Läget har tvärtom förvärrats på ett mycket oroande sätt i Västmanland. I mars månad i år gick närmare 6 500 västmanlänningar arbetslösa, en ökning med drygt 1 300 jämfört med samma månad förra året, samtidigt som 5700 personer omfattades av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i övrigt. Dessa drygt 6 000 arbetslösa västmanlänningar motsvarar drygt 5 90 av hela arbetskraften i länet. Det är jämfört med siffran för de flesta andra län en mycket hög siffra. I det fallet har utvecklingen blivit mycket oroande under den senaste tiden just för Västmanlands del. Det är möjligt att detta beror på att Västmanlands län är ett så genomindustrialiserat län. En prognos som länsstyrelsen i Västmanland nyligen tagit fram visar att antalet arbetstillfällen i länet minskat under de senaste två åren med 4 500. Och värre skall det bli enligt länsstyrelsens prognos. Fram till 1987 kommer ytterligare 4000 jobb att försvinna. Det är en dyster prognos, men länsstyrelsen tillägger: Utvecklingen blir enligt prognosen, om det inte snabbt görs någonting som förändrar situationen. Det är just mot denna bakgrund som jag ställt min fråga till arbetsmarknadsministern: Vad vill regeringen göra? Enligt min uppfattning måste politikerna ta sin del av ansvaret för utvecklingen. Arbetsmarknadsministern gav för sin del inga besked i sitt svar. Jag vill därför ytterligare fråga arbetsmarknadsministern: Vad kommer regeringen att göra för att motverka den djupt oroande utveckling på sysselsättningens område som klart framgår av länsstyrelsens prognos? Vad är regeringen beredd göra för att tillföra Västmanland statlig eller annan förvaltning för att bryta den starka dominans som industrisektorn har i vårt län?
Herr talman! För att börja med den senaste talaren vill jag säga att han både läste och hörde dåligt, om han av mitt svar kunde dra slutsatsen att ingenting görs och ingenting skall göras. Dessutom skulle jag vilja påstå att hans skildring av den socialdemokratiska valrörelsen i Västmanland inte är riktig. Jag känner till den ganska väl, eftersom jag själv deltagit i den i stor utsträckning. Socialdemokraterna hade som ett av sina främsta löften i valet att vi skulle klara sysselsättningen. Det har vi sagt väldigt många gånger. Men vi gav aldrig några löften av det lättsinniga slaget, som skulle ha inneburit att vi lät människorna tro att vi skulle klara sysselsättningen i Sverige på några få månader. Den socialdemokratiska regeringen har suttit sex månader. Under den tiden har vi vidtagit åtgärder som kommer att ha mycket stor betydelse när det gäller att lägga grunden för en framtida trygg sysselsättning i det här landet. Devalveringen var ett sådant positivt inslag för stora delar av de industrier som finns runt om i de områden som vi talar om här i dag. Dessutom har regeringen under dessa sex månader satsat över 20 miljarder kronor på olika sysselsättningsstimulerande åtgärder. Det är precis så som Hugo Bergdahl sade, att problemen är stora — inte minst i Bergslagen. Det hänger samman med att Bergslagen varit så beroende av industrin och att man har så många orter med ensidigt näringsliv, där ett enda företag dominerar sysselsättningen. Därför kommer fortsatta stora insatser att behövas i Bergslagen. Det diskuteras nu i samband med kompletteringspropositionen, precis som jag sade i svaret. Får jag sedan säga att det är litet konstigt att höra Gullan Lindblad i dag tala om betydelsen av att vi även fortsättningsvis får stora arbetsmarknadspolitiska insatser i Värmlands län. Hon säger att vi är eniga på den punkten. Men för bara några dagar sedan röstade Gullan Lindblad här i kammaren emot ytterligare pengar till arbetsmarknadspolitiska insatser. Skulle Gullan Lindblads förslag ha gått igenom här i förra veckan, hade det inte blivit några fler arbetsmarknadspolitiska insatser, varken i Värmland eller på andra håll.

Herr talman! Regeringen gav inga löften att klara sysselsättningen, säger Anna-Greta Leijon. Då känner statsrådet Leijon inte socialdemokraterna hemma i Värmland i alla fall, för där gavs mycket tydliga löften om att man skulle lösa alla sysselsättningsproblem. Tyvärr har devalveringen inte betytt så mycket som den kanske borde ha gjort. Det har samtidigt blivit så många utgifter och skatter på företagen att effekten av devalveringen har ätits upp i många företag. Det vet jag efter kontakter med företagen. Inom vissa branscher har det blivit en viss förbättring — det är alldeles riktigt. Moderaternas förslag till arbetsmarknadspolitik skulle enligt Anna-Greta Leijon innebära att vi inte skulle få några jobb i Värmland. Nu måste vi se arbetsmarknadspolitiken och den ekonomiska politiken tillsammans. Det är ju den ekonomiska politiken och näringspolitiken som sådan som är det grundläggande. Men även med relativt knappa resurser — här handlar det ändå om miljarder — går det att prioritera till de län som har de största bekymren, och jag vill påstå att det är Värmlands län, näst efter Norrbottens län. Det har också den socialdemokratiska regeringen fullständigt klart för sig. Jag har inte fått några svar på de frågor jag ställde, nämligen om vi kan förvänta oss några ytterligare tidigareläggningar av byggnader och om vi kan förvänta oss fortsatt stöd till den datautveckling som ändå tycks vara positivt på gång hemma i Värmland. Och var står regeringen egentligen när det gäller Strängsforsen?
Herr talman! Arbetsmarknadsministern säger att socialdemokraterna inte gav några löften i fråga om sysselsättningen i valrörelsen under förra hösten. Det är för mig en mycket överraskande skildring av valrörelsen i Västmanlands län. Jag upplevde den själv dagligen på nära håll under flera månaders tid. De siffror och den statistik jag redovisat här utgår från länsstyrelsens prognoser och arbetsmarknadsmyndigheternas rapport för februari månad. Det är alltså, arbetsmarknadsministern, ingenting att ta fel på. Jag skulle vilja säga till arbetsmarknadsministern att bästa sättet att stimulera näringslivet till nyinvesteringar och fler arbetstillfällen är att släppa taget om de socialistiska målen på näringspolitikens område. Då tänker jag närmast på detta med kollektiva löntagarfonder. Kravet på kollektiva löntagarfonder ligger som en förlamande hand över små och medelstora företag. I stor omfattning förlamar det även planeringen och framtidssatsningarna i de stora företagen. Låt marknadsekonomin och konkurrensen leva vidare, Anna-Greta Leijon! Endast en sådan politik ger nya och trygga jobb inom både näringslivet och övriga sektorer, inte bara i Västmanland utan även i landet i övrigt. Det är den vägen som vi måste gå, arbetsmarknadsministern, om vi skall få fram nya friska jobb inom näringslivet.
Herr talman! Man kan citera på många olika sätt, men att citera halva meningar tycker jag faktiskt inte är just i en debatt. Vi har i valrörelsen gett väldigt många löften om åtgärder för att klara sysselsättningen. Jag har aldrig förnekat det. Men vi gav inga löften om att vi skulle klara sysselsättningen i Sverige på några få månader. Det var precis vad jag sade alldeles nyss. Det är djupgående problem i den svenska industrin. Efter sex år av borgerligt styre har industrin i Sverige förlorat 160 000 arbetstillfällen. Den utvecklingen kan vi socialdemokrater inte vända på ett halvår. Det kommer att ta oss längre tid. Till Gullan Lindblad: Vi diskuterade häromdagen hur mycket pengar man för nästa budgetår skall ge arbetsmarknadsmyndigheterna för att fördelas till olika län. Där skilde sig Gullan Lindblads parti från alla de övriga partierna i riksdagen på det viset att man ville ge en mycket mindre summa — en summa som var så låg att även de tidigare borgerliga mittenbröderna sade att det här kommer att leda till en kraftig ökning av arbetslösheten. Det sades ingenting då om att Värmland skulle vara undantaget från den snålhet som moderaterna visade i förra veckan. Som jag sade i svaret håller vi på att resonera om kompletteringspropositionen, och det kommer säkert förslag även om tidigareläggningar av statliga byggen i det sammanhanget.
Herr talman! När det gäller svar på mina konkreta frågor kan jag konstatera att vi alltså kan förvänta oss vissa ytterligare tidigareläggningar och också ytterligare satsningar på de dataprojekt som pågår. Det tycker jag är bra. Men jag har inte fått något som helst svar av arbetsmarknadsministern vad gäller inställningen till socialdemokraterna i länet, när de kategoriskt säger nej till en utbyggnad av Strängsforsen som skulle ge 900 ”riktiga” jobb till människor i de hårdast drabbade delarna av länet. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på detta. Men det handlar inte bara om den saken. Vi kan se på vad som händer i Karlstad under socialdemokratiskt styre. Man utfärdar ett nybyggnadsförbud i det centrala Karlstad, något som ytterligare försvårar byggsituationen. Jag ber arbetsmarknadsministern att ta kontakt med socialdemokraterna i länet, ta dem i örat och tala om att här gäller det att ställa upp även på lokalt och regionalt plan. Det är alltid så att man — och det torde inte minst en regeringsföreträdare veta — även med knappa resurser kan prioritera de områden som bäst behöver hjälp. Jag vill påstå att bl.a. Värmland är ett sådant område.